Herr talman! Denna fråga var föremål för en mycket ingående diskussion förra året när vi beslöt införa de nya bostadstilläggen. I anledning därav och på grund av det som fru Ryding här har anfört vill jag endast säga att vi nog inte har ambitionen att kunna komma upp till de nivåer beträffande bostadstillägg som det parti fru Ryding tillhör ställer upp som mål. Vi vet att det är lätt för dem att placera målsättningen något framför vad som kommer att gälla. Av erfarenhet vet vi att så har det varit och så kommer det förmodligen att bli även i fortsättningen. Vi kan notera — vilket även herr Nilsson i Tvärålund påpekade — att régeringen varit snabb när det gällt att anpassa inkomstnivåerna och därmed också bidragens storlek till: bidragsmottagarna med hänsyn till den situation som kan komma ati gälla den 1 januari nästa år då de nya bidragsnormerna skall tillämpas. Kammaren bör uppmärksamma att detta inte bara innebär att fullt bidrag utgår till den som har beskattningsbar inkomst upp till 7 200 kronor eller, som vi säger, 17.000 kronor i årsinkomst mot nuvarande 16 000 kronor.

Man kan naturligtvis anse att statsutskottet har torftiga utlåtanden. Visst kunde de vara mycket fylligare. Debatterna kan ju också vara torftiga, de kunde vara fylligare. Men allt skall inte sägas här och allt skall inte skrivas i utiåtandet. Det finns tillgång till material beträffande dessa frågor på många ställen, och om fru Ryding hade gjort sig orienterad hade hon vetat att det är överraskande få kommuner som inte har beslutat om kommunala bostadstilllägg. Motivet är då att det inte föreligger ett behov. Det förutsätter inte enbart folk med låga inkomster utan lägenheter med hög hyra. Det är där de kommunala bostadstilläggen skall utgå. I de 14 kommuner som sagt nej till att utbekomma kommunala bostadstillägg föreligger inte detta behov. Beträffande de fyra kommuner som inte lämnat besked kan man av ortsnamnen dra den slutsatsen, att det där inte föreligger en sådan bostadsproduktion. Till herr Nilsson i Tvärålund vill jag till slut. endast säga att han startade sitt anförande med ett slags exposé som hade som huvudrubrik att centerpartiet och folkpartiet gör sin insats på detta fält för att förbättra villkoren för de sämst ställda. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att den reservation som herr Nilsson i Tvärålund talade för inte avser att förbättra villkoren för de sämst ställda utan att förbättra villkoren för människor som har förmögenhet och att fastställa hur stor del av denna överstigande 30 000 kronor som skall räknas till lönen och alltså vara bidragsgrundande i detta sammanhang. | . Den sammankoppling med folkpensionärerna som motionären och reservanterna här har gjort är inte korrekt. Detta är ett familjepolitiskt stöd. Vi har ju studiehjälpen och där är det analogt.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

Herr talman! Efter att ha lyssnat på herr Bergmans anförande kan jag nu bara beklaga att herr Bergman inte har någon målsättning för att öka bostadstilläggen så att de kommer i paritet med vad verkligheten fordrar. För de barnfamiljer som inte får bostadstillägg därför att de har en årsinkomst som överstiger 17 000 kronor är detta mycket ledsamt. Men värre är att det också saknas en målsättning för att få ned boendekostnaderna. Om den målsättningen fanns och kunde uppnås, kanske det andra problemet inte var så stort. Sedan sade herr Bergman att det är ytterst få kommuner som inte har infört det kommunala bostadstillägget. Detta är riktigt. Herr Bergman nämnde 14 sådana kommuner, och dessutom var det fyra som inte hade svarat. Men för de människor som bor i dessa 14 kommuner innebär det ju ändå en orättvisa att de inte kan bli behandlade på samma sätt som familjer i de andra kommunerna. Jag anser att det inte skall vara beroende av bostadsort hur barnfamiljerna blir behandlade i det avseendet. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! I början av mitt förra anförande refererade jag centerns och folkpartiets förslag i fjol och sade att de närmast gick ut på att förbättra förmånerna för de lägsta inkomsttagarna, i första hand för de ensamstående och för de människor som på grund av bostadsbrist fick ett beskuret bostadsstöd. Mot just detta hade herr Bergman nu ingen invändning att göra. Beträffande sänkningen av förmögenhetsandelen som lägges på inkomsten gjorde herr Bergman en jämförelse med studiehjälpen och sade att där är den naturliga anknytningen. Men det kan väl diskuteras huruvida 20 procent är den riktiga siffran i det sammanhanget. Jag anser att barnens situation i barnfamiljerna mycket väl kan jämföras med pensionärernas lika väl som med situationen för dem som erhåller studiehjälp. Barnen liksom pensionärerna är ju beroende av andra för sitt uppehälle.

Herr talman! Jag har i en motion begärt utredning om förbättrade möjligheter för åldringar och rörelsehindrade att erhålia rörelseträning. Statsutskotiet har vid sin behandling av frågan intagit en mycket restriktiv för att inte säga ointresserad hållning. Man har inte ens uttalat att eti behov av rörelseträning föreligger. Jag vill med anledning härav bl.a. hänvisa till handikapputredningen, varav framgår vilka omfattande åtgärder som behövs för en förbättring av vården av de handikappade. Bla. är rörelseträningen en angelägen fråga som har försummats. Det är svårt att göra sig en föreställning om hur stort behovet av rörelseträning är för åldringar, handikappade och reumatiker, men jag kan nämna att vi i vårt land har åtminstone 250 000 reumatiker. Reumatismen är framför allt en kvinnornas sjukdom — man räknar med att tre av fyra reumatiker är kvinnor. Efter en lasarettsbehandling där de rörelsehindrade fått vård av olika slag i form av kortvåg, ultraljud, varma bad 0. s. v. är det mycket stor fara för att de stelnar till när de kommer hem. Det behövs mycket stor kraft för att på egen hand sätta i gång med ett rörelseprogram, och det kan lätt hända att den sjuke blir sittande. Rörelseträningen är viktig inte bara för den rörelsehindrade själv utan också från samhällets synpunkt, eftersom det samhällsekonomiskt kostar mindre att satsa på rörelseträning och förebyggande vård än att bekosta långtidsvård. Jag kan nämna ett exempel från min egen erfarenhet, som faktiskt är taget från min egen familj. Min svärmor som lidit i många år av reumatisk värk hade förmodligen varit sängliggande sedan åtminstone ett tiotal år tillbaka, om hon inte hade fått just bl.a. rörelseträning. Det krävs i sådana fall en mycket intensiv rörelseträning med gymnastik, bollning och ständigt arbete med leder och kropp. Detta är en verkligt angelägen fråga, och jag tycker att behovet av rörelseträning är ställt utom all diskussion. Riksföreningen mot reumatism har gjort betydande insatser och har byggt upp 12 behandlingsenheter som är placerade länsvis, men dessa åtgärder räcker inte. Antalet sjukgymnaster är inte heller tillräckligt. Det kommer att bli en förbättring i utbildningen därvidlag och det kommer att utexåmineras flera sjukgymnaster. Detta är naturligtvis bra, men behovet kommer ändå inte att kunna fyllas. I detta läge — när det å ena sidan finns ett stort behov men å andra sidan saknas resurser för att fylla behovet — anser vi motionärer att det är nödvändigt att finna nya vägar genom att ge hemsamariterna en tilläggsutbildning, så att de kan klara av enklare rörelseträning. Jag vill särskilt understryka, för att undvika varje missförstånd, att det naturligtvis måste göras en mycket klar gränsdragning mellän enklare och avancerad rörelseträning : och mellan hemsamariternas och sjukgymnasternas kompetens. "Då hävdar utskottsmajoriteten att vi skall vänta och se — att vi skall avvakta erfarenheterna av den nya läroplanen för hemsamaritutbildningen. Utskottsmajoriteten skriver att i den tredje perioden av utbildningen ingår enligt planen ADL-träning, d.v.s. Aktivitet för det Dagliga Livet. Om man studerar läroplanen finner man att den sammanlagda utbildningstiden är 160 lektioner. Undervisningen i sjukvårdslära omfattar 27 timmar, och som ett led i den na undervisning ingår just ADL-träning. Jag skall inte räkna upp alla de rubriker som inryms i sjukvårdsläran — detta som skall avhandlas på 27 timmar — men ett torde vara klart: det lär inte blir många timmar över för rörelseträning, utan det blir fråga om någon eller några timmar. Det skall man alltså avvakta erfarenheterna av! Jag ställer mig frågande inför detta. Den motion vi väckt är, tycker jag, hovsam och realistisk. Vi begär bara en utredning för att förbättra möjligheterna för rörelsehindrade att erhålla rörelseträning — man skall alltså så långt "möjligt ge vederbörande samma villkor som de som är friska. Som jag ser det är denna fråga i djupaste mening en fråga om jämlikhet mellan handikappade människor och friska människor. Jag kan över huvud taget inte finna något sakskäl för utskottets avstyrkande av motionen. Jag uppfattar utskottets ställningstagande som.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

Herr talman! Under förevarande punkt behandlas även motionen II: 37, i vilken herr Eriksson i Bäckmora och jag hemställt att ålderspensionärer i knappa ekonomiska förhållanden måtte av allmänna medel erhålla kostnadsfri telefon. För många åldringar är telefonen . den” enda möjligheten att få kontakt med "yttervärlden och därmed bryta den isolering som de tyvärr lever i. Vid sjukdom eller under andra olyckliga omständigheter kan avsaknad av telefon få ödesdigra konsekvenser för de gamla. I ett välfärdssamhälle som vårt är telefonen som kommunikationsmedel en förmån för alla — det bör gälla även för dem som på grund av sin ålder har begränsade inkomster. Starka sociala skäl talar för att de åldringar, som endast har sin folkpension alt leva på, skall få kostnaderna för både installation och användning av telefon helt eller delvis ersatta av samhället. Utskottet har vid behandlingen av motionen uttalat att det bör ankomma på kommunerna själva att svara för kostnaderna för telefoninstallation hos ålderspensionärer om synnerliga skäl föreligger. Utskottet hänvisar bl.a. till proposition nr 85 år 1964. I nämnda proposition har departementschefen anfört att det bör vara kommunen själv som skall svara för kostnaderna för telefoninstallation, om den finner att telefon bör installeras hos en åldring och kostnadsfrågan inte kan lösas på annat sätt. "Även om jag anser att kostnaderna bör gå över statskassan, är det ändå det allra viktigaste att de ålderspensionärer, som endast har sin folkpension att leva på, får kostnadsfri telefon. Sedan blir det en andrahandsfråga om primärkommunen eller staten skall svara för kostnaden. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Det finns inget skäl för mig att göra några kommentarer till vad herr Börjesson i Falköping anförde, eftersom han inte ställde något yrkande. (AE SR : . ; Jag skulle i många delar vilja instämma i fru Jonängs entusiasm för rörelseträning. Både herr Börjesson i Falköping och jag har som friska lärt oss glädjen och nyttan av ökade rörelsemöjligheter i skilda sammanhang. Grupper av olika partipolitisk färg bedriver ju motionsträning utanför detta hus. Fru Jonäng säger att utbildningen skall inriktas så att det blir mer rörelseträning för de gamla och handikappade. När utskottet avstyrkt fru Jonängs motion om tillsättande. av en utredning angående förbättrade möjligheter för åldringar och rörelsehindrade att erhålla rörelseträning, har detta inte skett av någon kallsinnighet eller brist på intresse. Bakom avstyrkandet ligger det mycket enkla förhållandet att det här är fråga om en kommunal angelägenhet, som riksdagen inte har att ta ställning till, eftersom det är kommunerna som skall svara för utbildningen. I viss mån utgår statsbidrag till kommunerna, och staten har tagit vissa initiativ just för att främja det ändamål som fru Jonäng här talar för. Fru Jonäng har mycket noggrant beskrivit den revision av kursplanerna som skett för att få in mer av rörelseträning i utbildningen. Om fru Jonäng tolkar detta avstyrkande som negativt vet jag inte hur man skall karakterisera detta.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

Herr talman! Jag skulle vilja komplettera de synpunkter som förts fram från fru Jonäng och herr Bergman i fråga om rörelseträning. Detta gör jag utifrån mina erfarenheter från Sjukgymnastförbundet. Jag delar helt den uppfattning som båda talarna givit uttryck åt, nämligen att det är väsentligt att få till stånd en ökad aktivitet och att främja en rörelseträning. åa Fru Jonäng var själv inne på tanken att man trots allt måste göra en skillnad mellan enklare och mera kvalificerad behandling. Jag skulle då vilja fråga vem som skall bedöma vad som är enkelt och .vad som är mera kvalifi cerat. Personligen har jag kommit fram till att det är riktigt att man får fram en kategori befattningshavare som må kallas rörelsesamariter eller terapiassistenter eller dylikt men som har sin inriktning just på rörelseträning. För att detta skall kunna fungera i praktiken krävs att man har en organisation med sjukgymnaster, som kan ha överinseendet över denna verksamhet och kan fungera som instruktörer eller konsulter och som kan bedöma i vilken utsträckning dessa rörelsesamariter kan fylla en funktion och i vilka fall det är fråga om adekvat sjukgymnastbehandling. Vi får inte agera så att vi råkar i kollision med kvacksalverilagen, ty vi måste komma ihåg att vår sjukvårdslagstiftning stadgar att sjukgymnastbehandlingar skall utföras av legitimerad sjukgymnast. Jag tror inte heller att fru Jonäng har varit inne på tanken att man plötsligt skulle tillåta kvacksalveri på detta område. När fru Jonäng talar om reumatiker, som skulle kunna få rörelseträning av hemsamariter, ställer man sig litet frågande inför vad hon är ute efter. Just när det gäller handikappade människor med så kvalificerade sjukdomar som reumatikerna har är det verkligen angeläget att behandlingarna utförs av personer som vet vad det är de gör, så att resultatet inte blir motsatsen till vad man egentligen önskat sig. Jag vill alltså framhålla att denna behandling måste äga rum under sakkunnig medicinsk ledning, och jag kan till fru Jonängs information nämna att Landstingsförbundets utbildningsavdelning och Sjukgymnastförbundet har en arbetsgrupp som Just håller på med frågan om att presentera ett förslag till en sådan »assistentutbildning» med sikte på utökade möjligheter till rörelseträning. Jag tror därför att fru Jonäng kommer att få sin önskan uppfylld i den mån den begränsar sig till en verksamhet under sakkunnig medicinsk ledning.

Herr talman! Herr Bergman säger att utskottet ställer sig bakom motionen. I så fall har jag inte riktigt förstått hur man arbetar i riksdagen. Om man ställer sig bakom en motion och alltså delar motionärernas uppfattning, avstyrker man den väl inte; det tycker jag förefaller logiskt. Jag vill undersiryka att utskottet inte ens har sagt att det föreligger ett behöv av rörelseträning. Jag vidhåller min uppfattning att det är en kallsinnig bé handling motionen har mött i utskottet. Man talar nu om att man skall avvakta erfarenheterna av den nya läroplanen, där ADL-träningen ingår, men denna är ingen nyhet utan har funnits medtagen i tidigare läroplan. Den erfarenhet som utskottet vill invänta finns alltså, men man har inte tagit reda på den. Man hade bara behövt ringa skolöverstyrelsen, så hade man fått besked om detta. Jag menar att utskottet har behandlat frågan under felaktiga förutsättningar. Jag kan också nämna att det på Sö finns en speciell läroplan utarbetad för ADL-träning för hemsamariter. Den är början till vad vi motionärer vill ha, men den används såvitt jag vet bara i ett landsting, nämligen Värmlands läns; naturligtvis kan det röra sig om något landsting till. I Värmland anordnade man i fjol en kurs för hemsamariterna, speciellt inriktad på ADL-träning. Ett sextiotal sökte till kursen, och sexton togs emot. I vår anordnas en likadan kurs. Detta visar att intresset också bland hemsamariterna är mycket stort för utbildning i rörelseträning. Herr Bergman sade att detta är en kommunal angelägenhet. Ja, det är väl diskutabelt. Landstinget är visserligen huvudman för denna utbildning, men statsmakterna måste stimulera till den och dra upp riktlinjerna för verksamheten. Man kan alltså påvisa ett behov av rörelseträning, man kan påvisa intresse bland hemsamariterna att gå igenom tillläggsutbildning för rörelseträning, intresse från skolöverstyrelsen eftersom denna lagt upp en speciell läroplan i ADL-träning och intresse från somliga landsting att arbeta vidare härmed. Den enda instans som är ointresserad är riksdagen — eller åtminstone riksdagens statsutskott; jag hoppas att riksdagen inte visar samma brist på intresse. Fru Kristensson talade om gränsdragning mellan enkel och avancerad rörelseträning.. Jag underströk särskilt att ingen annan än en sjukgymnast kan ge träning i sjukgymnastik. Gränsdragningen måste göras med omsorg. Vi vill inte ha något slags kvacksalveri — det är inte människorna hjälpta med. När jag talar om denna enkla rörelseträning och om reumatiker tänker jag fortfarande på min svärmor, som i många år har varit reumatiker. Hon behöver :så enkel rörelseträning som att någon kan ta emot den boll som hon bollar med, hon behöver någon som kan hålla henne under armen när hon skall försöka böja sina knän och ta sig fram som vanliga människor. En sådan enkel rörelseträning menar jag att även hemsamariten kan ge. Jag är inte kompetent att dra upp gränslinjerna, men de måste dras upp. Jag sade också i mitt förra anförande att statsmakterna måste dra upp klara gränslinjer och riktlinjer för denna verksamhet.

Herr talman! Vår motion nr II: 133 innehåller dels ett yrkande om att riksdagen beslutar att en femårsplan utarbetas för byggande av minst 150 000 nya platser i barnstugor, dels ett yrkande om att driftbidragen för barnstugeverksamheten höjs till det belöpp som socialstyrelsen under flera år begärt. Låt mig först uppehålla mig vid yrkandet om en plan för byggande av minst 150 000 nya barnstugeplatser, vilket yrkande behandlas under förevarande punkt. Skall vi någonsin här i Sverige. få balans mellan efterfrågan och tillgången på platser vid våra barnstugor, så är detta förslag om 150 000 platser inte på något sätt tilltaget i överkant. Det finns tillräckligt med siffermaterial från olika utredningar som bestyrker detta.

Med detta för ögonen framstår vårt krav på 150 000 platser under fem år som tilltaget i underkant. Statsrådet Odhnoff sade under en interpellationsdebatt här i kammaren i februari månad, att de långsiktiga målsättningarna är avlägsna, samtidigt som hon underströk att vi närmade oss dem i en takt som för varje år accelererar. När man bedömer detta uttalande måste man väl: först göra klart för sig vilka målsättningarna är. Och den som godtar den nuvarande utbyggnadstakten för barnstugor kan inte ha särskilt stora anspråk på acceleration. Detta vill jag säga utan att förringa betydelsen av den under senare år faktiskt något ökade utbyggnadstakten. Ordet acceleration för min tanke osökt över till bilarna. För deras uppställning "utanför bostaden finns en uppsjö 'av' olika normer och tillämp Byggnadsstadgans för-- parkeringsplatser; fastighetsägarna är skyldiga att anordna tillräckligt stort utrymme för att hyresgästerna skal kunna parkera sina bilar. På detta område finns också 1960 års norm från socialstyrelsen, 1968 års riktlinjer från planverket rörande tillämpningen sämt det i höstas utkomna tjocka betänkandet från parkeringskommittén, vilket varit uppe till behandling under kammarens frågestund tidigare i dag.' Statsrådet Geijer anförde : då: beträffande de frågor som behandlas i detta betänkande någonting som jag vill citera ordagrant. Han sade: »Frågorna måste. bedömas. som ett led i samhällsplaneringen i stort.» Javisst. När skall man få höra något sådant när det gäller barnstugeverksamheten? Det är givetvis bra att man söker sig fram till goda lösningar när det gäller parkeringsproblemen. Men, herr talman, vad är det egentligen för samhälle vi lever i? Utan att på något sätt vara bilfientlig måste jag på det starkaste reagera mot att man när det gäller de nya bostadsområdenas utformning inte ägnar tillnärmelsevis lika stor uppmärksamhet åt en så mycket betydelsefullare och viktigare fråga som tillsynen av våra barn. Jag hoppas att jag inte heller nu blir missförstådd, så att någon här i kammaren tror att jag ser barnstugorna som parkeringsplatser för barnen — långt därifrån. Det har jag vid flera tillfällen haft anledning att poängtera här i kammaren, och jag gjorde det också i början av mitt anförande i dag. Men det får inte längre vara så att barnstugebyggandet alltid får stanna kvar längst på ritningarna när det gäller utformningen av bostadsområdena. Statsutskottet avstyrker i år bekvämt vår motion med att hänvisa till vad utskottet anförde förra året. Jag tackar för att utskottet också talat om att det var i utlåtande nr 5 på s. 4 ärendet behandlades förra året. Slår man upp detta utlåtande finner man att det där heter: »En av statsmakterna fastställd plan för de kommunala initiativen skul Ile enligt utskottets mening i sig själv inte medföra en ökad byggnadstakt. Motionerna aävstyrks därför i denna del.» Vidåre heter det i fjolårets uttalande från statsutskottet med anledning av vår motion: »I delvis samma syfte förordas» — alltså i vår motion — » —— — ett åläggande för kommunerna att bygga en viss procent barnstugeplatser per antal barn under fio år. Det föreslagna åläggandet förutsätter enligt motionärerna» — d.v.s. medlemmar av vänsterpartiet kommunisterna — »inte blott att driftbidragen höjs utan även att kommunerna får ett ökat ekonomiskt utrymme för ändamålet : genom att andra .ut gifter förs över till den statliga sektorn. Även bortsett från dessa förutsättningar avstyrker utskottet motionerna i denna del.» Utskottet sade alltså tydligt ifrån att staten inte skall blanda sig i kommunernas frivilliga åtaganden beträffande barntillsynen, att någon plan inte skall finnas och att bättre ekonomiska förutsättningar inte skall skapas för kommunerna själva. Men, herr talman, det är ju inte någon logik i det hela!

Med herr talmannens tillstånd vill jag också helt kortfattat beröra den del av motionen som ' behandlas under punkt 11: Den gäller ökade driftbidrag till barnstugeverksamheten. Vi tog upp dessa båda ting i samma motion, därför att vi tyckte att de hör ihop. En höjning av dessa driftbidrag är en absolut: förutsättning för att man skall kunna förverkliga några. målsättningar. Det går. inte längre: att. lasta på kommunerna fler och fler utgifter. Staten. måste träda in ekonomiskt. Gör man detta på ett för kommunerna tillfredsställande sätt har:staten också rätt att lagstifta om åtgärderna. Denna del av vår motion avstyrker utskottet ' därför 'att det inom' socialdepartementet: pågår en översyn av bidragssystemet. Det är gott och väl:att en sådan vrindersökning påbörjats efter det iryck i denna riktning som så länge utövats från olika håll, inte minst här i riksdagen genom våra motioner och interpellationer men också genom socialstyrelsens' äskaänden och från kommunerna. När det talas om att under sökningar påbörjats vill man emellertid också gärna få veta när de väntas bli slutförda. Statsrådet Odhnoff framhöll i den tidigare åberopade interpellationsdebatten, att hon räknar med att resultatet av den i detta fall inom socialdepartementet gjorda undersökningen skall föreligga under hösten 1969, och där är vi ju snart. Jag vill ta fasta på detta uttalande och hoppas alltså att resultaten av denna undersökning skall kunna tas i beaktande vid utformningen av nästa års statsverksproposition. Utifrån dessa premisser anser vi oss till nöds kunna vänta med ändrade bidragsbestämmelser till nästa budgetår, och beträffande den del av motionen som behandlas under punkt 11 har jag därför, herr talman, inte något yrkande. När det däremot gäller punkt 10 vill jag yrka bifall till vår motion vad avser utarbetandet av en femårsplan för byggande av 150 000 barnstugeplatser. Det är nu verkligen på tiden att en sådan plan börjar utarbetas av de statliga myndigheterna, varvid givetvis bör inbegripas alla aspekter för att möjliggöra förverkligandet av planen.
Herr talman! Jag skall endast uppehålla mig vid den del av fru Rydings anförande som gäller hennes yrkande om en plan för 150 000 barnstugeplatser. Man brukar använda uttrycket u. p. a. i fråga om exempelvis ekonomiska föreningar, och vi kan också göra det när det gäller ifrågavarande yrkande, fastän innebörden då blir »utan politiskt ansvar». Detta yrkande saknar det reella innehåll som ett yrkande bör ha för att kunna tas upp i riksdagen. Det rör sig här om en kommunal angelägenhet. Skall man, med hjälp av någon egendomlig metodik som inte närmare definierats, ålägga fria kommuner, som har rätt att göra vad de vill, att uppföra 150 000 barnstugeplatser? Såvitt jag förstår kan inte ett sådant yr kande betraktas som realistiskt. Det kan möjligen stå som text på något demonstrationsplakat. Fru Ryding har fel när hon tolkar utskottets utlåtande så, att riksdag och regering inte lägger sig i frågan om barntillsynen. Visst lägger sig regering och riksdag i denna fråga och det ganska ordentligt. Det finns ju anordningsbidrag, möjligheter att låna pengar och driftbidrag. Det förekommer alltså en kraftig stimulans för att förmå kommunerna att fullfölja den uppgift som är deras. Men skall vi ålägga kommunerna ett fixerat program, måste nog verksamheten övertagas av staten. Annars är det inte någon mening med ett sådant yrkande om utbyggnad av verksamheten som fru Ryding har ställt. Herr talman! Med hänvisning till det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag bestrider att vårt yrkande skulle sakna reellt innehåll. Herr Bergmans uppfattning att man inte kan ålägga kommunerna någonting verkar egendomligt, ty kommunerna åläggs ju så mycket. Och hur skulle det vara om de fick sköta sitt skolväsende själva? Man kan mycket väl ålägga kommunerna uppgifter som också gäller barn under skolåldern, men då måste man, vilket jag också poängterade, engagera sig mer ekonomiskt. Att så inte skett tidigare är väl främsta skälet till att det ser ut som det i dag gör på detta område. Herr Bergman sade att regering och riksdag visst vill lägga sig i denna sak, att anordningsbidraget har ökats och att man över huvud taget önskar förbättra situationen. Jag förnekar inte detta. Men det har inte varit tillräckligt. I annat fall skulle det inte — som jag nyss sade — se ut som det gör ute i kommunerna. Jag vidhåller alltså mitt yrkande.

Herr talman! Jag har tillsammans med några andra ledamöter av utskottet avgivit ett särskilt yttrande beträffande den punkt vi nu skall diskutera, och jag vill därför säga några ord. Kommunerna har ju ansvaret för barnstugeverksamheten, men får bidrag till att anordna och att driva barnstugor. Behovet av barnstugor i en kommun är naturligtvis beroende av befolkningsstrukturen; kommuner med många barn behöver flera tillsynsplatser. Det innebär bl.a. att kommuner som har många studerande med barn behöver ett stort antal barnstugeplatser och att kostnaderna för barntillsynen, i synnerhet driften av daghem, blir höga i dessa fall. Resultatet är att kommunerna inte kan och inte hinner bygga tillräckligt med daghem. Det blir långa väntetider, och för många är det ofta helt omöjligt att någonsin få en plats på daghem. Detta drabbar naturligtvis samtliga grupper av barnfamiljer och utgör ett problem för alla snabbt växande kommuner. Men problemet är särskilt stort just för kommuner med många studerandefamiljer. Det finns nu över 5 000 barn till studerande vid de eftergymnasiala utbildningsanstalterna, för vilka möjligheter saknas till placering inom samhällets anordningar för barntillsyn. Denna fråga har behandlats av en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet, och gruppen var bl.a. inne på tanken att införa ett särskilt bidrag till driftkostnader för studentbarnens daghemsplatser. Gruppens majoritet avvisade denna tanke och framhöll att kommunerna skulle svara för kostnaderna, medan en minoritet hävdade att kommunerna övergångsvis borde få särskilda stimulansbidrag. Nu pågår inom socialdepartementet en allmän översyn av bidragssystemet för driften av barnstugor. Vi förutsätter att problemen för snabbt växande kommuner och för kommuner med många studerandefamiljer beaktas i detta sammanhang. I den allmänna debatt som förts i den här frågan — liksom i riksdagsdebatten — har det förekommit synpunkter som tyder på bristande medvetenhet om de problem som existerar och på bristande vilja att medverka till en lösning. Jag finner detta allvarligt. Med tanke på att en allmän översyn av hela systemet pågår har vi dock för närvarande velat nöja oss med det särskilda yttrande som vi gjort.
Herr talman! För den händelse någon av kammarens ledamöter inte tagit del av s. 40 i statsverkspropositionens bilaga 7 vill jag påpeka att där står bl.a.: »Kostnaderna för barnstugeverksamheten blir genom den pågående utbyggnaden särskilt kännbara i kommuner med behov av ett relativt stort platsantal per invånare. Det är samtidigt i dessa kommuner som en fortsatt utbyggnad av barnstugeverksamheten är särskilt betydelsefull. Undersökningar som behövs i dessa och andra frågor vilka har samband med en översyn av bidragssystemet har påbörjats inom socialdepartementet och kommer att slutföras under innevarande år.» Exakt den fråga som herr Mundebo tog upp har alltså berörts i propositio nen, vilket förklarar att ingen reservation har fogats till utskottsutlåtandet.

Herr talman! Jag har med tillfredsställelse läst den passus i statsverkspropositionen där det talas om att en översyn av statsbidragsbestämmelserna pågår inom socialdepartementet. Daghemskostnaderna är en dryg post på den kommunala budgeten; det är vi alla medvetna om. Vad beträffar anordningsbidraget är statsbidragen förmånliga för kommunerna, men man kan inte bara bygga daghem, utan man måste också driva dem. Jag är därför angelägen om att det sker en översyn och en höjning av det statliga driftbidraget. Däremot har jag inte samma uppfattning om konstruktionen av detta driftbidrag som anges i det särskilda yttrandet under den punkt som vi nu behandlar. Jag tror att en höjning av statsbidraget skall genomföras oberoende av vilken grupp i samhället som skall tillgodogöra sig barntillsynen. I yttrandet talas om att kommuner med mycket stort antal studerandefamiljer bör få ett extra tillskott i statsbidragshänseende. Jag är medveten om de svårigheter som de studerande har i dessa och andra sammanhang, när de skall fullfölja sina studier. Men jag vill erinra om att samtidigt som vi fick statsbidrag till familjedaghem fr.o.m. den 1 januari i år beslutades också om statsbidrag till det s.k. trefamiljssystemet. Detta system, som innebär att tre familjer delar på en barnsköterska för sin barntillsyn, kan användas av alla kategorier, men det är självklart, att det måste vara fråga om en homogen grupp av familjer, och hittills har det bara visat sig möjligt att praktisera vad beträffar studerandefamiljer. Man kan alltså säga att detta är en speciell förmån för sådana familjer. De studerande har mycket lätt att få gehör från samhällets sida i fråga om dessa och andra problem. Det finns andra grupper. som av naturliga skäl inte har lika stora möjligheter att göra sin stämma hörd. Med samma fog som man här säger att vi skall ha ett bidrag speciellt för studerandefamiljerna skulle man kunna säga att vi skall ha ett bidrag som utgår speciellt till låginkomsttagarnas barn. Motiveringen är nämligen att kommunen inte får in så mycket i föräldraavgifter. Av driftkostnaderna utgör personalkostnaderna den största delen. Personalkostnaderna beräknas uppgå till ungefär 70—75 procent. Jag tycker att en tänkbar konstruktion i fråga om statens bidrag skulle kunna vara att man i likhet med vad som gäller för skolväsendet kunde tänka sig att staten helt eller delvis övertog personalkostnaderna. Vad som är särskilt angeläget i fråga om driftbidraget är att det blir värdebeständigt. Det nuvarande driftbidraget, som utgår med ett fast belopp per plats, urholkas år efter år allteftersom kostnaderna stiger. Statsbidraget till familjedaghem exempelvis har däremot en konstruktion som gör att det följer med kostnadsutvecklingen — det utgår med 35 procent av kostnaderna. a En tänkbar konstruktion skulle som sagt vara att staten lämnade bidrag med en procentuell del av personalkostraderna eller helt övertog dessa. Det är i varje fall mycket angeläget att det blir ett värdebeständigt bidrag, när man gör en ny konstruktion av bidraget. Min förhoppning är att översynen inom socialdepartementet skall leda fram till ett förslag om värdebeständigt bidrag som är lika för alla grupper. Vi bör inte i detta sammanhang gynna någon speciell grupp — jag tror att det är ett rättviseoch ett jämlikhetskrav.

Herr talman! Låt mig först helt kort få tacka herr Bergman för att han citerade det uttalande i statsverkspropositionen som han gjorde. Vi har också därav dragit den slutsatsen att det för närvarande inte finns skäl att göra någon reservation men däremot ett särskilt yttrande som betonar att problemet bör beaktas vid översynen av bidragssystemet. Jag var förvånad när fru Sigurdsen framhöll att hon inte kunde dela de synpunkter rörande konstruktionen av bidraget som framförts i det särskilda yttrandet. Där sägs nämligen ingenting om konstruktionen av detta statliga stöd. Det är ju den frågan som är föremål för översyn inom departementet, och vi har då inte anseit det riktigt att vare sig i en reservation eller i ett särskilt yttrande gå in på saken. ' Vi har velat påpeka de' svårigheter att ordna barntillsynen som möter i kommuner med snabbt växande invånarantal och med många studerandefamiljer. Man har just nu ett sådant problem i Stockholmsområdet. Vid Stockholms universitet, som från ett femtiotal ställen i innerstaden flyttar ut till Frescatiområdet, kommer det att finnas kanske 30 000 studerande, däribland många familjer med barn. Detta medför svårigheter för kommunerna kring Frescatiområdet, och liknande problem finns i' andra kommer med snabbt växande invånarantal. Vi anser att man måste beakta sådana här förhållanden när man nästa år lägger fram förslag om ändrade regler för statsbidrag till driften av barnstu
Herr talman! Jag är mycket ledsen att jag inte fick tillfälle att läsa upp uttalandet i statsverkspropositionen för herr Mundebo före den 28 januari. I så fall hade tydligen inte motion II:659 väckts,

Herr talman! Det är möjligt att jag använt ordet »konstruktion» felaktigt i detta sammanhang. Vi har mycket riksdagstryck att läsa, men jag har med stort intresse tagit del av detta utlå tande och eftersom det särskilda yttrandet inte är särskilt långt har jag noggrant läst det. Där står klart och tydligt att »kommuner med ett stort inslag av studerande med barn får särskilt höga kostnader för barntillsyn i synnerhet beträffande driften av daghem. Det finns därför skäl att överväga ett ökat statligt stöd till kommuner med en stor andel studerande». Vidare förutsätter man att problemen skall beaktas vid den pågående utredningen. Jag tycker inte att vi skall ge ett extra statliga stöd till kommuner med ett stort antal studerande. Det finns många andra kriterier på behov av ett ökat statligt stöd. Jag hoppas därför att konstruktionen av bidraget blir en annan än den som antyds i det särskilda yttrandet.

Herr talman! Under senare år har allt större uppmärksamhet ägnats åt behovet av bättre service till barnfamiljerna, och frågan har diskuterats både inom dessa väggar och utanför dem. Barntillsynen har därvid stått i centrum för intresset. Det ökade behovet av barntillsynsplatser är en följd av att allt fler kvinnor med familj förvärvsarbetar. Familjedaghemsutredningen, som låg till grund för fjolårets beslut om ett utbyggt samhällsstöd för barntillsynen, visade att behovet är synnerligen stort. Utredningens siffror anger klart att valet för många föräldrar inte står mellan olika former av tillsyn utan mellan tillsyn i någon form eller ingen tillsyn alls. Det är skrämmande att 60 000 barn under tio år är utan tillsyn hela dagarna, enligt vad utredningen redovisar. Vid utredningstillfället fanns det 320 000 barn under tio år vilkas föräldrar förvärvsarbetade mer än 15 timmar per vecka, och av samtliga dessa barn hade 50 000 en sämstående föräldrar. Knappt 16 000 fick tillsyn i daghem eler fritidshem, och ungefär 9000 fick tillsyn i kommunala familjedaghem. Det är synnerligen allvarligt att så många barn lämnas helt utan tillsyn. De barnen upplever naturligtvis inte vårt samhälle som ett välfärdssamhälle. Där anser jag att det finns fog för påståendet att vi här i landet behandlar det dyrbaraste vi har alltför vårdslöst i många fall. Naturligtvis är dessa förhållanden mest pressande för barnen själva, men även föräldrarna måste känha det. pressande när de vet hur deras barn har det. Enligt statsverkspropositionen kan antålet platser i daghem och barnstugor beräknas vara ungefär 34000 vid utgången av budgetåret 1969/70 och antalet platser i fritidshem cirka 7000. Det är sålunda en ganska kraftig ökning som skett sedan det nya statsbidraget infördes, och givetvis har statsbidragets konstruktion, att varje plats är statsbidragsberättigad, haft sin stora betydelse för utvecklingen. Men klart står ändå att vi inte kan tillgodose behovet av tillsynsplatser på den vägen. även andra möjligheter måste utnyttjas i full utsträckning. Jag har styrkts i den uppfattningen av socialstyrelsens redovisning och = långtidsbedömning. Socialstyrelsen beräknar att antalet daghemsplatser den 1 juli 1969 skall vara omkring 26000, och fram till 1974 kommer antalet att i stort sett ha fördubblats, d.v.s. till 51 000 platser. Antalet platser i fritidshem beräknas också bli fördubblat under samma tid, och det totala antalet platser kommer att stiga från 31500 till 61 500. Siffrorna visar på en ökning på ungefär 5 000 platser per år i barnstugor och daghem och i genomsnitt 1 000 platser per år i fritidshemmen. Den s.k. centrala samarbetsgruppen för planering av utbyggnad av dagoch fritidshem har gjort en rekommendation som slutar på att hälften av de förvärvsarbetande föräldrarnas barn skulle kunna få plats i daghem. Man räknar då med 70 000 platser 1974. Om den siffran ställes mot vänsterpartiet kommunisternas förslag om 150 000 platser instämmer jag i herr Bergmans bedömning att kommunisternas förslag inte är särskilt väl underbyggt beträffandeé de ekonomiska möjligheterna. Redovisningen säger oss att vi måste tillgripa andra möjligheter för barntillsyn än daghemmen, och det måste göras i all den utsträckning som kan ske. Enligt den utredning jag här åberopat önskar cirka 200 000 kvinnor förvärvsarbete, om barntillsynen kan ordnas. Den möjlighet som familjedaghemmen där kan erbjuda har tidigare försummats av statsmakterna. Centerpartiet och folkpartiet har under flera år motionerat om ökat samhällsstöd till familjedaghemmen. Även om fjolårets beslut innebar ett framsteg för familjedaghemmen är villkoren för att erhålla statsbidrag dock utformade så, att daghemstillsynen prioriteras framför familjedaghemmen. Varje daghemsplats erhåller statsbidrag, men de s.k. balansoch kvotreglerna för familjedaghemmen stipulerar mycket hårda krav som måste uppfyllas innan: familjedaghemsplatserna kan få bidrag. Kvotregeln, som tas upp i reservationen 3 vid punkten 12 i förevarande utlåtande, innebär att det för de första 10.000 invånarna i en kommun krävs en daghemsplats för 200 invånare och däröver en plats för 100 invånare. Statsbidrag till familjedaghem utgår endast till de platser som uppnår detta kvottal. Den s.k. balansregeln innebär att det till kommuner med över 10 000 invånare inte utgår bidrag till fler familjedaghemsplatser än som motsvaras av antalet statsbidragsberättigade daghemsplatser i kommunen. Båda dessa regler verkar hämmande på en utbyggnad av det totala antal tillsynsplatser som kan behövas i olika kommuner. De som drabbas är natur ligtvis i första hand de barn som inte har någon tillsyn alls. Vi anser att dessa reglers verkningar medför ett orimligt offer för att få till stånd ett önskat antal barnstugeplatser — det är ju det som är det primära syftet med dessa regler. Och reglerna är så mycket mer orimliga som familjedaghem i vissa kommuner är det enda alternativet. Näringslivets struktur, de stora avstånden, otillräckligt barnunderlag för en barnstuga 0. s. v. kan särskilt i landsbygdskommuner göra att familjedaghemmen är den enda möjligheten. För dessa kommuner infördes genom fjolårets riksdagsbeslut en bestämmelse om dispens i vissa fall. Liksom i nästan alla sammanhang där dispens förekommer uppfattas nog av allmänheten tilllämpningen som ganska restriktiv. Jag hoppas att statsrådet Odhnoff i dag vill uttala att man vid handläggningen av sådana fall bör göra en generös bedömning. Enligt vår uppfattning föreligger inte någon jämlikhet för de barn, som inte fått någon tillsyn alls, i jämförelse med dem som får tillsyn av föräldrar, genom daghem eller genom familjedaghem. Fjolårets riksdagsbeslut är alltså enligt vår mening inte tillfredsställande ur jämlikhetsoch valfrihetssynpunkt. Detta är ett avgörande argument för vårt förslag, som i mycket större utsträckning tillgodoser önskemålen i dessa avseenden. Endast ett mindre antal kommuner i landet kan tillgodogöra sig statsbidrag till familjedaghemmen. Det är också genom dessa hem som vi, såsom jag tidigare framhållit, har möjlighet att så snabbt som möjligt lösa tillsynsfrågan dels för de barn som inte får någon tillsyn, dels för de cirka 200 000 mödrar som önskar arbete på heloch halvtid om barntillsynen kunde ordnas. Motivet för bidragskonstruktionen har angivits vara att man så snart som möjligt vill höja kvaliteten på barntillsynen. Mot bakgrunden av de stora icke tillgodosedda behoven är detta ett underligt resonemang. Dessutom är det ett underkännande av familjedaghemmens kvalitet i förhållande till den uppfattning om dessa, som hyses av många av dem som nu anlitar familjedaghemmen för att få tillsyn av sina barn, Låt oss i stället förstärka familjedaghemmen i så stor utsträckning som möjligt! Låt föräldrarna också själva få välja vilken tillsynsform de önskar! De kan emellertid inte göra detta förrän de har olika slags platser att välja mellan. Ett annat ganska underligt argument, som i varje fall jag har svårt att förstå, anfördes i fjol av statsrådet fru Odhnoff mot mittenpartiernas förslag om bidrag till flera familjedaghemsplatser. Enligt statsrådet Odhnoff skulle vårt förslag inte ge en enda plats mer och således inte gagna vare sig barnen, föräldrarna eller kommunerna. Vill man slopa dessa regler, sade fru Odhnoff, har man inte längre ett bidragssystem med de garantier. och den stimulanseffekt som avsetts. Jag vill fråga hur man kan dra denna slutsats och varifrån man hämtat denna erfarenhet. Vilken uppgift har bidragskonstruktionen för barnstugorna? Den snabba utbyggnaden av antalet barnstugeplatser varvid alla platser är bidragsberättigade — talar ju för motsatsen. Bidragen till kommunerna för skollokaler utgår också för varje skollokal. Finns det över huvud taget något område där man kan finna en motsvarighet till de bestämmelser som gäller beträffande familjedaghemsplatserna? Nej, det är naturligtvis så att bidrag till hela utbyggnaden totalt sett stimulerar till eti större engagemang även från kommuperna i detta fall. Varför är socialdemokraterna så rädda för att det skulle bli för många daghemsplatser, när behovet är så skriande? Enligt vår mening kan det med fullt förtroende överlåtas åt föräldrarna att efterfråga den tillsynsform de vill ha, och samhället bör i detta fall inte ingripa styrande genom en anpassning av statsbidragsbestämmelserna. För att så snabbt som möjligt tillgodose det behov av tillsynsplatser som vi har i vårt land föreslås i reservationen 3 att den s.k. kvotregein skall slopas, och i reservationen 4 a föreslås en uppmjukning av den s.k. balansregeln, så att statsbidrag till familjedaghemsplatser skall utgå högst för det dubbla antalet statsbidragsberättigade barnstugeplatser. Jag medger att min argumentering egentligen går ut på att balansregeln helt skall slopas. Jag har mycket stora sympatier för en sådan lösning och tror inte alls att några vådor skulle vara förknippade med ett avskaffande av regeln. Det totala behovet är så stort just nu att det måste tillgodoses. Jag tror att efterfrågan på sikt skulle leda till att kommunernas utbyggnad avpassades efter den faktiska efterfrågan. Ändå är det fråga om en eftergift för uppfattningen att barnstugeverksamheten är särskilt uppskattad och att den därför bör främjas. Jag vill gärna uttala att jag uppskattar daghemstillsynen och anser att det över lag är en mycket god barntillsyn som ges där. Dock tycker jag att en prioritering f. n. i och för sig inte är nödvändig i dagsläget. Herr talman!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

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund ansåg att vårt förslag om utarbetande av en plan för 150 000 daghemsplatser skulle vara utan täckning i dag därför att han kunde redovisa siffror som ger vid handen att det bara behövs 140 000 daghemsplatser för att alla barn till förvärvsarbetande föräldrar skall få plats. Ja, den siffran är alldeles riktig, men jag kan inte förstå herr Nilsson som motsäger sig själv. Varför räknar inte herr Nilsson med alla de kvinnor som vill ha ett förvärvsarbete men inte kan ta det därför att de inte har möjlighet att ordna barntillsynen? Och varför räknar inte herr Nilsson med att barnstugan i vårt samhälle har en större social uppgift att fylla än att bara vara parkering av ett barn medan modern eller fadern är på sitt arbete? Herr Nilsson talade ju i slutet av sitt anförande så vackert om förebyggande åtgärder i syfte att ge våra barn en god start. Kanske räknar herr Nilsson i stället med en kraftig nativitetsminskning. I så fall vore det intressant att få detta bekräftat.

Herr talman! Jag räknar inte alls med någon nativitetsminskning, och jag tror inte att det finns anledning för någon att i denna diskussion göra spekulationer i den riktningen. Vad jag ville framhålla var att den plan på 50 000 platser som socialstyrelsen har lagt fram är att jämföra med en plan på 70 000 platser. Dessa 70 000 platser skulle enligt beräkningarna täckta hälften av de förvärvsarbetande föräldrarnas behov av tillsynsplatser i daghem. Jag har också sagt att vi under överskådlig tid inte kan lösa tillsynsfrågan genom att bygga barnstugor. Vi måste i större utsträckning satsa på familjedaghemmen. Eftersom både fru Ryding och jag tydligen har samma intresse av att lösa tillsynsfrågan, hoppas jag att fru Ryding vid omröstningen följer våra reservationer.
Herr talman! De siffror som herr Nilsson i Tvärålund nämnde angav jag redan i mitt anförande för en bra stund sedan. De är korrekta, det har jag inte förnekat. Men jag vidhåller ändå att herr Nilsson i Tvärålund motsäger sig själv, ty det är väl i alla fall meningen att det skall finnas tillräckligt många ”barnstugor, så att alla som vill ha en barnstugeplats också kan få det. Han hoppades att vi skulle vara överens, och det är vi kanske om han anser att det skall finnas tillräckligt många sådana platser, men beträffande familjedaghemmen vill jag redan nu anmäla att vi inte är överens. Det vet herr Nilsson i Tvärålund sedan tidigare.

Herr talman! Redan förra året då riksdagen beslutade om statliga bidrag till kommunala familjedaghem förde vi en lång debatt om bidragsreglernas konstruktion. Från folkpartiet och centerpartiet menade vi då, att statsbidragen fått en sådan utformning att de kunde verka hämmande på utbyggnaden av det totala antalet barntillsynsplatser. Reglerna innebär att rätt till statsbidrag föreligger bara om kommunens organiserade barntillsyn i form av barnstugor och familjedaghem har nått en viss omfattning uttryckt i platser per antal invånare. Herr Nilsson i Tvärlåund har nyss redogjort för de båda begrepp, kvotregel och balansregel, som då infördes. Dessa regler kan förefalla invecklade men ett litet exempel kan måhända belysa vad de innebär. skall enligt kvotregeln ha 50 tillsynsplatser innan statsbidrag kan börja utgå. Om det alltså finns 55 platser, utgår bidrag för 5 platser. Om vi tar en större kommun med 50 000 invånare, skall det finnas 450 platser för att uppfylla kvotregeln. Låt oss anta att kommunen har 460 platser, 230 i barnstugor och 230 i familjedagbem. Då kan man alltså få bidrag till 10 platser. Men om man har 200 platser i barnstugor och 260 i familjedaghem, innebär de nuvarande reglerna att det inte finns någon rätt till statsbidrag för familjedaghemmen. Dennå utformning av reglerna kritiserade vi då och vi kritiserar den även nu. : Kommunerna har ännu inte sänt in några ansökningar om bidrag. Bidrag för 1969 behöver nämligen inte sökas förrän i början av 1970. Redan nu kan vi emellertid konstatera, att de farhågor som uttalades förra året visat sig synnerligen befogade. Det kommer att bli många kommuner som inte kan få något bidrag, därför att reglerna utformats på sådant sätt att kommunerna inte kan upfylla bestämmelserna. Jag vill understryka att det är en primär uppgift för kommunerna att ordna barnstugor: daghem, lekskolor och fritidshem. Jag vill, herr talman, till och med bestämt understryka detta. När vi förordar stöd till familjedaghem sägs det nämligen då och då, att vi är mindre intresserade av barnstugorna. Vi anser att vi måste få flera barnstugor. Det finns — herr Nilsson i Tvärålund har nyss belyst detta — många barn utan tillsyn under för: äldrarnas arbetstid, alltför många. Därtill kommer ju att vi vill underlätta för båda föräldrarna att ha förvärvsarbete också om de har barn. Det medför alltså en stigande efterfrågan på tillsynsplatser. Därför behöver vi även familjedaghemmen. <Barnstugeplatserna räcker inte till. Somliga föräldrar föredrar också av olika skäl familjedaghemmen. En del kommuner har på grund av invånarantal, yta, befolkningsstruktur etc. inte så lätt att bygga barnstugor i den omfattning som behövs för att kommunen skall få rätt till statsbidrag till familjedaghemmen. Redan under remissbehandlingen av familjedaghemsutredningens betänkande framhöll också vissa länsstyrelser att endast ett fåtal kommuner inom länet skulle kunna få något bidrag. Det visar sig nu att den bedömningen är riktig. ee Herr talman! Av dessa skäl är det motiverat att nu ändra reglerna på det sätt som anges i reservationer vid denna punkt i statsutskottets utlåtande nr 5, d.v.s. att avskaffa kvotregeln och att uppmjuka balansregeln. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 3 och 4 a vid punkten 12.

Herr talman! Till försvar för den s.k. balansreglen framhålles bl. ä. — det ser vi ofta prov på — att regeln är erforderlig för att barnstugeutbyggnaden inte skall sättas i andra hand genom de nya bidragsbestämmelserna. Enligt min mening — uppfattningarna är emellertid delade inom moderata samlingspartiets riksdagsgrupp — kan fördelarna med s.k, institutionell barntillsyn inte anses tillräckligt motivera en sådan prioritering. Det brukar sägas att barnstugorna bl.a. har ett icke obetydligt pedagogiskt. övertag tack vare att de i regel har rutinerad och välutbildad personal, men nu är ju avsikten den. att även de kommunala familjedaghemmens personal skall få sådan utbildning. Därigenom kan en skillnad mellan tillsynsformerna inte åberopas för prioritering av endera. Dessutom synes mig de kommunala familjedaghemmen i vissa avseenden ha särskilda fördelar när det gäller t.ex. tillsyn av de allra yngsta barnen, av infektionskänsliga barn och kanske också av barn som har svårt att anpassa sig till ett större kollektiv. Otvivelaktigt kan vissa administrativa fördelar också tilläggas familjedaghemmen. De har t.ex. lättare att anpassa öppethållandetiderna till föräldrarnas behov. Om jag inte missminner mig framhölls - detta av 1966 års familjedaghemsutredning. Ett väsentligt skäl — det har redan framförts här — till att inte prioritera någon av de statsbidragsberättigade barntillsynsformerna är att många kommuner, trots att invånarantalet överstiger 10000 personer, faktiskt inte har råd med de dyrbara investeringar — och dyrbara är de — som barnstugeverksamheten medför. Jag skulle vilja upprepa vad som sagts många gånger att det i utflyttningskommuner ofta är ekonomiskt oförsvarligt med sådana investeringar, eftersom man klart kan se att tillsynsbehovet är i avtagande och ingenting tyder på att trenden skall vända sig. Läget är alltså nu sådant, att balansregeln inte bara bör uppmjukas, som föreslås i en av reservationerna, utan helt enkelt bör slopas. Jag yrkar bifall till reservationen 4 b.

Herr talman! Innan herr Nilsson i Tvärålund slutade sitt långa anförande kom han på att denna fråga diskuterades förra året i riksdagen. Han sade mycket riktigt att frågan då var föremål för en mycket ingående diskussion. Det var intressant att han så småningom kom på det, tyvärr fick vi ännu en gång höra vad han sade förra året. Man kan naturligtvis säga om många frågor att vi nyss har diskuterat dem, men just denna fråga var verkligen föremål för en mycket ingående diskussion; det bedrevs upplysningsverksamhet och farmfördes synpunkter på balansregeln och kvotregeln och dessa reglers verkan. Jag avstår därför, herr talman, från att nu ta upp en ny diskussion härom; frågan är för färsk för att tåla en ny diskussion. Reglerna har nu börjat tillämpas, och bidragen har inte ens det första kvartalet bakom sig. Det har inte hänt någonting som nu skulle kunna motivera ett annat stånd punktstagande än förra året. Jag hoppas därför att ledamöterna har Ööverseende med mig, om jag inte fördjupar mig i vad som sagts av de tidigare ärade talarna. Bidragen har bara till syfte: att stimulera till att få fram fler familjedaghem utan att vi fördenskull raserar den institutionella barnavården i kommunerna. Det är dessa två intressen som skall tillgodoses. Det är inte svårt att vinna bred anslutning för syftet med reglerna, även om inte alla gillar utformningen av dem. Om vi nu skulle slopa reglerna är det svårt att veta vad som skulle hända, men en sak är alldeles klar: om det inte blir någon mer plats som följd av att kvotregeln slopas, kommer i varje fall staten att få betala ut pengar till kommunerna så att de blir förmögnare. Det är en effekt som är odiskutabel vad som än händer i övrigt. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Bergman ansåg inte att frågan behövde diskuteras nu eftersom "den diskuterades så ingående i fjol. Viktiga frågor diskuteras år efter år här i riksdagen. Vi har diskuterat barntillsynen i många år i anledning av motioner som vi har väckt bl.a. om just familjedaghemmen. Vi återkommer säkerligen även nästa år, ty vi vet redan nu att reglerna inte bidrar till en god lösning till jämlikhet mellan olika föräldrår och olika kommuner. "Jämlikhetsfrågorna har sagts vara 1970-talets stora frågor, och de bör inte vara minst viktiga för den nya generation som skall bedöma den politik som vi för i dag. Herr Bergman ansåg att denna fråga var för ömtålig att diskutera i dag. är motiven svåra att försvara i år? Jag tror inte att den var särskilt ömtålig i fjol. Däremot är frågan om barntill synen så viktig, att jag redan nu vill varsko herr Bergman om att vi nästa år återkommer för att försöka få till stånd en saklig och genomlysande debatt, något som vi — om jag får döma av herr Bergmans första inlägg — inte kan få den här gången.
Herr talman! Mitt uttalande berodde inte på någon värdering av frågans vikt. Debatten har inte tillförts en enda ny synpunkt, en enda ny tanke eller en enda ny idé. Om så sker, tjänar debatten ett praktiskt syfte. Men det är detta vi saknar.
Herr talman! Idéerna är inte bättre därför att de är nya. En idé, som. håller år efter år, har vi sannerligen anledning att återkomma till och försöka genomföra.

Herr talman! Frågorna ' beträffande barntillsynen måste bedömas utifrån det läge som vi befinner oss i. Vi vet att läget är prekärt. Herr "Nilsson i Tvärålund anförde familjedaghemsutredningens betänkande, vari det med siffror redovisas hur det är ordnat med barntillsyn. I en tablå redovisas vilka som har tillsyn i hemmen, på barnstugor, i familjedaghem o.s.v. Den sista kolumnen ' har rubriken »Klara sig själva». I den kolumninen redovisas 60 000 barn. Det är inte gymnasister och studenter som »klarar sig själva», utan det är barn under tio år. Av dessa är 3 000 i förskoleåldern. Det tycker jag är värt att notera. Nu sägs det, att dessa barn vid behov kan ta kontakt med äldre människor. Men detta gäller bara hälften av barnen i denna grupp. Om man har detta i sikte begriper man att vi med alla medel måste stimulera fram tillsynsmöjligheter. Det får inte vara något som hindrar utbyggnaden av vare sig barnstugor eller familjedaghem. Jag tilhör inte entusiasterna för den samhälleliga tillsynen, eftersom jag anser att samhället inte kan remplacera den familjefostran som vi behöver, i synnerhet när det gäller de viktigaste aren — förskoleåren. Jag tycker nog att det vore rimligare att någon av föräldrarna till små barn genom det allmännas försorg fick en chans att vara hemma åtminstone halva dagen för att sedan anlita samhällsinstitutioner under resten av dagen; jag förstår att även de senare är ett värdefullt moment i barnets utveckling. Men föräldrarna utövar ju inte bara tillsyn över barnen utan de ger dem också vård och fostran. Fostran vågar sig väl inte en barnstuga på, ty där skall man ju på alla sätt vara neutral. Den andra synpunkt som jag ville anföra — den har för övrigt redan kommit fram i debatten — gäller kommunernas engagemang. Det har omvittnats både av remissinstanser och av talare i denna debatt, att det är åtskilliga kommuner som på grund av balansregeln inte kan komma i åtnjutande av bidragsförmånerna. Detta gäller t.ex. glesbygdskommuner med ett par tätorter. Jag tänker då inte främst på ekonomin utan på att det blir förfärligt opraktiskt för föräldrarna som skulle få fara milavis för att komma till en barnstuga. Det är helt orealistiskt. I sådana kommuner har man ingen annan möjlighet att ordna tillsynsfrågan än att anlita familjedaghem. Jag bestrider inte att kvaliteten på barnstugetillsynen är bättre än familjedaghemstillsynen. Men med tanke på det läge vi befinner oss i har vi inte råd att undvara någon form av tillsyn. Jag finner inte att balansregeln i nuvarande läge är motiverad. Balansregeln skulle kunna tillämpas när vi löst till-' synsfrågorna och inte längre har några barn som saknar tillsyn. Då kan man prioritera till förmån för barnstugorna. Men till dess finner jag det inte riktigt att använda denna regel. Vidare anser jag att en sådan här styrning genom balansregeln på visst sätt innebär ett misstroendevotum mot våra kommunala organ. Jag tror faktiskt att läget nu är sådant, att kommunerna förstår vikten av att anordna barnstugor, om detta är realistiskt. Jag anser inte att det finns någon ovilja mot barnstugorna, och man hade nog byggt ut dem utan styrning. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 4 b vid punkten 12.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund sade i slutet av sitt anförande: Låt oss överlåta åt föräldrarna att avgöra vilken barntillsyn de vill ha. Till det vill jag säga att det av alla de behovsundersökningar som gjorts, och det är åtskilliga — de har gjorts dels av kommunerna själva, dels av länsplanerarna ute i länen — klart och tydligt framgått att föräldrarna önskar få sina barn placerade på barnstugor. Det är markant att utredning efter utredning kommit till detta resultat. Herr Nilsson talade om den centrala samarbetsgruppen och den målsättning man satt upp för barnstugeutbyggandet. Jag har varit verksam i den centrala samarbetsgruppen sedan 1963 och har under årens lopp kunnat ta del av behovsundersökningar 'och av de önskemål föräldrarna framfört. Om vi skall överlåta åt föräldrarna att avgöra, då skall vi inrätta barnstugor. Man kan fråga sig hur vi har hamnat i denna situation, hur obalansen uppstått. Trots att föräldrarna alltså föredrar barnstugor, institutionsvård, framför familjedaghem har vi haft mycket svårt att få i gång utbyggnaden av barnstugor. Det är först under 1960-talet som denna utbyggnad kommit i gång på grund av att man ökat statsbidraget och på grund av att statsmakterna på olika sätt har ökat informationen och rådgivningen till kommunerna på detta område. Vad är det som har hindrat kommunerna att bygga ut barnstugor, vad är det som har gjort att det har gått så trögt? Ja, det finns många skäl att åberopa. En av orsakerna är. att det är mycket svårt att mäta behovet. Nu får kommunerna i mycket stor utsträckning hjälp; den centrala samarbetsgruppen har länsgrupper i varje län, och till länsgrupperna finns kopplade representanter från länsstyrelsens länsplanerarorganisation. Dessa gör undersökningar och bedömningar av behovet, till stor hjälp för kommunerna. Här har alltså inträtt en förbättring; man har nu möjligheter att få en viss uppfattning om behovet. Personalbristen har också åberopats. Det har rått stor brist på förskollärare och vissa tider även på barnsköterskor. Sedan staten övertog förskollärarutbildningen har det gjorts en enorm satsning på utbildningen av förskollärare; bristen på förskollärare är alltså ett argument som man inte kan använda sig av så mycket längre. De ekonomiska hindren är naturligtvis realiteter. Vi har tidigare diskuterat det faktum att driftbidraget är en stor post för kommunerna. Men till dessa hinder skulle jag också vilja lägga det psykologiska motstånd mot institutionsvård som fortfarande finns bland många kommunalmän och kommunalkvinnor i vårt land. Föräldrarna har säkerligen upplevt att den kollektiva, sociala fostran som barnen får vid vistelse i institutioner har en mycket stor betydelse för barnen. Men det finns många kommunalmän som ställer sig mycket tveksamma och som i stället talar om att det kan vara risker förknippade med att ha barnen på barnstugor. Men man kan ändå konstatera att inställningen har svängt. När man är ute och talar om dessa frågor möter man förståelse för det positiva i den kollektiva, sociala uppfostran som institutionsvård erbjuder. Men just därför att kommunalmännen av olika skäl — inte minst beroende på det psykologiska motståndet — har svårigheter att acceptera institutionsvård, anser jag att det är nödvändigt med den styrning av utvecklingen som åstadkommes genom kvotoch balansregeln för statsbidraget till familjedaghem. Måhända är det ett misstroendevotum mot kommunerna. Men om man här i riksdagen anser att man företräder föräldrarna, som också är väljare, tycker jag det rimmar illa när man säger att vi inte bör ha denna styrning, som ju ligger helt i linje. med föräldrarnas önskemål. a Det är också riktigt att vi i dagens läge inte kan klara hela den erforderliga barntillsynen :med barnstugor. Vi. måste ha familjedaghemsverksamheten som ett komplement och bör också vara tacksamma för att den . möjligheten finns. Genom statsbidragets tillkomst har ju denna verksamhet kunnat utvecklas, och ute i kommunerna : skall också genomföras en annan organisation, som är fastare och som innebär ett anställningsförhållande för barndagvårdarna, så att de är anställda av kommunen. Detta betyder också en ökad trygghet för dessa vårdare, ty kommunerna kan väl inte ha föredragit denna tillsynsform i så stor utsträckning av enbart ekonomiska skäl. Det finns anledning att barndagvårdarna, som i stor utsträckning tillhör låginkomstgruppen, får en bättre ställning. Jag kan inte förstå resonemanget att kvotoch balansregeln hindrar den totala utbyggnaden av antalet barntillsynsplatser. Det finns ju inget som hindrar kommunerna att inrätta familjedaghem, även om statsbidrag inte erhålles. Det finns alltså ingen spärr för organiserandet av familjedaghemsverksamhet. När herr .Nordstrandh säger att tillsynsbehovet är i avtagande frågar man sig varifrån han fått den uppgiften. Tidigare talare har ju redovisat de mycket skrärnmande siffror som presenterades av familjedaghemsutredningen, dels beträffande antalet mödrar i förvärvslivet, dels rörande bristens storlek. Siffrorna vittnar om att det föreligger ett mycket stort behov. Det finns nog också en risk, om kommunerna i stor utsträckning föredrar att satsa på familjedaghemsverksamheten. Vi har ju fått en ny skola som möjliggör för dagens ungdomar att få en bättre utbildning än tidigare generationer. Allt visar att med ökad utbildning följer större benägenhet att förvärvsarbeta.. Kommunerna - gör kanske en felsatsning när de i så stor utsträckning koncentrerar sig på familjedaghemmen. En vacker dag är vi kanske i den situationen, att vi inte har så många familjedaghem.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

Herr talman! Jag vill bara göra två korta anmärkningar. Herr Bergman säger att bidraget har ett enda syfte: att få flera familjedaghem utan att rasera den institutionella vården. Men låt då reglerna få en sådan utformning att de. fyller detta syfte! Den utformning som balansoch kvotregeln har fått fyller inte för närvarande syftet att stimulera tillkomsten av flera familjedaghem. Det är nog riktigt som fru Sigurdsen : medgav att reglerna i viss mån innebär ett misstroende mot kommunernas vilja och förmåga att bygga ut den samlade barntillsynen. Jag tror också det är riktigt — och detta förhållande har ju bestyrkts av åtskilliga undersökningar — att föräldrarna: i första hand önskar plats på daghem, även om det finns åtskilliga föräldrar som föredrar plats på familjedaghem. Om situationen:i dag i många kommuner är den, att det inte finns och inte inom de närmaste åren kommer att finnas tillräckligt med platser på daghem, då föredrar ändå familjerna att få platser inom familjedaghemmen. Därför måste vi stimulera: utbyggnaden av denna familjedaghemsvård på ett mera kraftfullt sätt än hittills. Jag tror alltså att föräldrar, som först föredrar daghem i andra hand ändå föredrar familjedaghem framför att inte ha någon ordnad tillsyn alls,
Herr talman! Fru Sigurdsen nämnde att behovsundersökningar visat att föräldrar i allmänhet föredrar barnstugor. Jag känner också till dessa :undersökningar. Men jag vill påpeka att :situationen i dag inte är en fråga om val: mellan barnstugor och familjedaghem. Den gäller snarare att välja mellan någon form av tillsyn eller ingen tillsyn alls. | Det är detta problem vi i första hand måste lösa, men vi kan inte lösa det så snart och i den omfattning vi vill genom att bygga ut barnstugeverksamheten. Detta har inte kommunerna resurser till, vilket visas bl.a. av en prognos för utveckligen som =<:socialstyrelsen gjort. ; i Jag tror att kommunerna kommer att. anpassa sig till efterfrågan särskilt när den totala efterfrågan har blivit täckt: Då kan man ha anledning att prioritera bidragsreglerna så att tillgången svarar . mot föräldrarnas efterfrågan. Men där är vi inte i dag. Det finns därför inte något skäl att visa misstroende mot kommunerna, vilket sker genom de nuvarande reglerna. Fru Sigurdsen sade också att framtiden kanske inte kommer att kunna erbjuda så många familjedaghem, eftersom allt flera förvärvsarbetar. Jag tror också att utvecklingen går i den riktningen. Men familjedaghemmen innebär ju inte att några dyrbara och kvarstående investeringar behöver göras. Vi får möjlighet att successivt bygga ut barnstugeplatserna och eventuellt minska antalet familjedaghemsplatser i förhållande till föräldrarnas önskemål. Sedan vill jag peka på den stora efterfrågan på barntillsyn från de 200 000 mödrar som önskar ta förvärvsarbete men inte kan göra detta på grund av bristen på ordnad barntillsyn. Det är där vi lägger tonvikten när vi försöker forma 'bidragsregler och åstadkomma förhållanden som gör en tillsyn möjlig över huvud taget.

Herr talman! Fru Sigurdsen sade sig ha hört att jag talat om ett avtagande tillsynsbehov, och hon kunde inte förstå hur jag kunnat få en sådan uppfattning. Det begriper jag ifall det varit så att jag hade talat om ett avtagande tillsynsbehov i största allmänhet. Men det gjorde jag inte. Mitt uttalande gällde enbart utvecklingen i utflyttningskommuner. Dessa kommuner har en otillräcklig grundval för dyrbara investeringar. Märk skillnaden mellan ett generellt uttalande och mitt yttrande om ett speciellt fall.

Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet i denna fråga. Jag har också varit förhindrad att höra debatten och förhindrad att delta i utskottets behandlihg av ärendet, men jag har en aning om vad det handlar om.

Det framgick som sagt redan av debatten förra året och det gäller fortfarande. Jag vill deklarera min syn på frågan. Den har inte ändrats sedan dess. I fråga om samhällets uppgifter är det klart att dessa är av två slag.

"Men det finns en annan uppgift i detta avseende. Den är långsiktig och den är mycket viktigare: det gäller barnens fostran och pedagogiska ledning från tidiga år. På den punkten har jag den bestämda uppfattningen, att hemmet i våra dagar inte klarar den uppgiften.

Jag tror ått förändringar i uppfattningarna på detta område kommer snart och mycket starkt. De individuella behoven är också så olikartade, att den årsklassindelning som vi vant oss vid i både förskolan och grundskolan kan' bli föremål för förändring. | Det är inte min mening att gå närmare in på detta, herr talman. Jag vill bara säga att med den osäkra grundval som vi ändå har när det gäller den långsiktiga målsättningen från samhällets sida tror jag det finns anledning att inte alltför mycket låsa åtgärderna nu på det ena eller det andra sättet. Framför allt tror jag att om vi i dag skulle låta utvecklingen alltför mycket tynga över åt familjedaghemsinstitutionen, skulle det vara svårare att göra den omställning som kan bli föranledd av moderna undersökningsresultat. Detta är anledningen till att jag biträder utskottet i denna fråga.

Herr talman! Under punkten 14 i förevarande utlåtande' har statsutskottet bl. å. behandlat de två likalydande motionerna "I: 262, väckt i första kammaren äv herr Kaijser, och II: 297, väckt i denna kammare av mig och fru Kristensson. Vi begär däri att en un-' grunden till motionerna är att kostnaderna för läkemedelsrabatteringen efter riksdagens beslut 1967 har blivit enormt stora. Det är naturligt att vi har undrat vad detta kan ha berott på. I den proposition i ärendet som framlades 1967 beräknade man att de nya läkemedelsförmånerna skule komma att medföra en kostnadsökning på 60: miljoner kronor för 1968, alltså utöver den fortgående prisstegringen. på läkemedel. I statsverkspropositionen 1968 beräknades kostnaderna totalt till 349 miljoner kronor men blev i verklikheten 396 miljoner. Om man jämför kostnaderna under 1967 och 1968 skall man finna att de har ökat från .239 till 396 miljoner, d. v. s. med 157 miljoner kronor... Om man reducerar det beloppet: med de prisstegringar som inträtt, framgår att kostnaderna genom omlägg ningen :till. det nya systemet har belöpt sig på. 107 miljoner kronor. :' . Vi vänder oss inte mot de ändrade bestämmelserna om = läkemedelsrabatte-: ringen, .men utgiftsstegringen är så våldsam :att: de farhågor som uttalades när reformen. genomfördes, : att den skulle komma att leda till överkonsumtion av läkemedel, tycks ha haft fog. för sig. Med, de stora inköp av ofta dyra läkemedel. :som nu sker finns-det också anledning förmoda att en hel del av läkemedlen inte blir använda. Även om det naturligtvis ingår i läkarnas uppgifter att väl. avväga den kvantitet av läkemedel som förskrives, kan ju en patient gå till flera läkare och få flera recept. :och på denna väg öka på sitt förråd. Vi har mot denna bakgrund ansett det vara befogat med en ny undersökning av den typ som företogs 1963. Då gick man till väga på det sättet att alla recept som utfärdats för personer födda på en viss dag hopsamlades och identifierades. Därigenom fick man kännedom om vad dessa personer köpt vid olika tillfällen och på olika poleR unp-: der hela 'året: 1963. a Det framgår nu av statsutskottets utlåtande att en sådan undersökning redan pågår inom socialstyrelsen, vilket är glädjande. I utlåtandet anges att utredningen, tillgår så att läkemedelsförskrivningen: före ikraftträdandet av. de nya bestämmelserna beträffande läkemedelsrabatteringen den 1 januari 1968 jämförs med motsvarande förskrivning efter reformen. Det material man utnyttjar hänför sig till oktober månad 1967 och oktober månad 1968. Det av oss motionärer framförda önskemålet om en undersökning är alltså redan tillgodosett. Det enda som det finns anledning att ställa sig frågande inför är enligt min. mening huruvida en undersökning, som: begränsar sig till en enda månad, kan bli.så representativ att av den skall kunna dras tillräckligt bä slutsatser... : Det är givetvis med stort intresse man avvaktar resultatet av den pågående utredningen, som enligt väd som uttalas väntas bli klar under våren. Jag har, herr talman, givetvis inte något yrkande. Jag har dock velat fästa uppmärksamheten på ett problem som kan vara allvarligt och som jag tror att det är viktigt att vi är vakna inför. Den hittillsvarande utvecklingen är i varje fall ett observandum.
Herr talman! Jag hade i går i medkammaren tillfälle att säga några ord med anledning av den blanka reservationen vid förevarande punkt, som gäller läkemedelsfrågan. Jag vill till fröken Wetterström säga ungefär detsamma som jag sade till herr Kaijser i går, nämligen att man måste hålla i minnet att det är läkarna som skriver ut medicin. Det är på receptet som läkemedelsrabatten utgår. Om det förekommer påtagliga missbrukstendenser och man får kännedom om att enskilda människor verkligen får ut för mycket medicin i förhållande till vad som kan anses befogat, kan man vända sig till socialstyrelsen. Läkarna har ett ansvar i detta avseende. Jag vill emellertid påpeka, liksom jag också gjorde för herr Kaijser, att också andra omständigheter här kan spela in. Sjukförsäkringens kostnader för läkemedelsrabatterna har under 1968 ökat med cirka 65 procent: Det finns anledning att observera att detta tal inte representerar en motsvarande ökning av läkemedelskonsumtionen. För att få ett mått på denna måste man känna till apotekens omsättningssiffror. Enligt de "uppgifter jag har tillgängliga ökade apotekens omsättningssiffror in klusive prisförändringar 1968 med omkring 20 procent, jämfört med en ökning om 15 procent under 1967. Stegringen av sjukförsäkringenskostnader beror till större delen på att förmånsnivån för läkemedelsrabatterna höjts betydligt genom <läkemedelsreformen och på att man därigenom ger ett kraftigare stöd åt personer som på grund av sjukdom har stora utgifter för mediein. Jag skulle tro att det gäller inte minst gamla människor — pensionä Vi skall komma ihåg att det är svårt att göra en bedömning i dag, ty det är mycket möjligt att ett uppdämt behov förelegat och att vi tidigare haft en viss underkonsumtion. Och jag upprepar vad jag sagt många gånger tidigare, att då är det en ökning som är medicinskt motiverad. Det är läkaren som har ansvaret. Han måste ha ett motiv för att skriva ut den medicin han önskar ge den enskilda människan. — Socialstyrelsen har nu gjort en jämförande undersökning av utskrivna recept i oktober 1967 och i oktober 1968, d.v.s. före och efter läkemedelsreformen. Undersökningsmaterialet bearbetas för närvarande av socialstyrelsen, och resultatet beräknas föreligga inom kort. Då får vi möjligheter till en bedömning. Nu ställs frågan: Är det tillräckligt med en undersökning vid enstaka tillfällen? Självfallet kommer frågan fortsättningsvis att vara föremål för observation — jag kan försäkra att det är socialstyrelsens ambition. Men i första hand vill vi studera resultatet av den undersökning som nu gjorts. Jag upprepar, herr talman, att det är fråga om en stor reform. Den har genomförts för att verkligen ge ett stöd åt sjuka människor. Huruvida det förekommer missbruk vill jag inte uttala mig om i dag, men jag vill ytterligare slå fast att läkarna har ansvaret för de

Herr talman! I förra årets statsverksproposition redovisades en utredning, rubricerad »Blandad medicinsk och naturvetenskaplig utbildning» med huvudinriktning på näringslära. Denna utredning hade verkställts av Bror Rexed. I densamma behandlades även frågor och information inom näringslärans område.

Vad gäller forskning och utbildning fanns förslag i propositionen, men informationsfrågan berördes inte av vare sig departementschefen eller utskottet. Jag tillåter mig att tolka detta som om man inte hade några erinringar att göra mot vad den sakkunnige där hade sagt. Under alla omständigheter har folkhälsoinstitutet ett informationsansvar och även en informationsavdelning, men den avgörande frågan är då om resurserna att informera står i rimlig proportion till informationsbehovet. Vi som står bakom motionsparet I: 548 och 11: 641 har velat att man närmare synar den saken. Vi anser att det utan närmare prövning är klart att institutet behöver de 50 000 kronor man begärt för nästa års information. Denna önskan har statsutskottet också stött, vilket är bra. Men eftersom motionärerna anser att hela frågan om institutets informationsverksamhet behöver prövas, kan vi inte vara nöjda med den undanmannöver utskottet gör inför frågan om den långsiktiga uppläggningen av denna information. Institutets information är alltför begränsad för att tillnärmelsevis täcka det stora arbetsfält som institutet verkar på, och detta reparerar man inte genom att nu anslå dessa 50 000 kronor. För att först ta upp kostfrågorna, föreställer jag mig inte att institutet skall ta hand om den direkta breda folkupplysningen, men man måste ha resurser för att föra ut ett genomarbetat material till de kvalificerade upplysare och kunskapsförmedlare som man anlitar. Kostupplysningen domineras i alltför hög grad av organisationer och företag med anknytning till produktion och handel. Om man studerar dagstidningar och veckopress får man precis klart för sig hur detta fungerar. Det är nog inte säkert att det blir den av folkhälsoinstitutet rekommenderade folkkosten som slår igenom på det sättet. I detta väldiga reklambetonade informationsflöde måste en sådan institution som folkhälsoinstitutet ha en noggrant genomtänkt och planlagd informationslinje för att över huvud taget märkas. Den lilla skriften »Vår föda», som är institutionens enda periodiska publikation, har en upplaga på 3 000—-4 000, varav ungefär hälften går till prenumeranter, är valhänt redigerad och torftigt utformad typografiskt sett. Detta beror sannolikt på att man inte har tillräckliga medel för att göra någonting bättre. Jag tror att institutet självt är. medvetet om detta. I de petita som jag tidigare här har refererat till talar man också om dessa behov. Det talas om att man behöver göra mera för hälsovårdsnämnderna. Det talas om att det behövs en större spridning av olika artiklar i särtrycksform till forskare. Man säger att det är önskvärt att särskilda publikationer utöver tidskriften » Vår föda» kan framställas och kostnadsfritt utdelas till sådana målgrupper som sköter sjukhus, skolor, seminarier för huslig utbildning, utbildningsanstalter för sjuksköterskor, press, radio och TV. Man omnämner här att man flera gånger har fått avstå från att delta i sådana evenemang som utställningar därför att man inte haft ekonomiska möjligheter till det. Det är inte bara kostfrågorna som institutet arbetar med, och det är inte heller bara dem det skall informera om. Jag skall endast nämna vitaminforskningen, som för övrigt är nära anknuten till näringsforskningen. Man kan för nmoda:att::om upplysningen från vitaminforskarna på institutet trängde igenom,. skulle svenska folket inte vara så benäget som nu att plocka i sig allehanda: vitaminpreparat för den nätta summan av 50 miljoner kronor, som det har uppgivits att den uppgår till. Jag ställer detta belopp i relation till de 50 000 kronor som institutet nu skall driva. information för. Det skulle vara intressånt att veta vad reklamen för dessa vitaminpreparat kostar per år. Andra viktiga och högaktuella uppgifter som institutet sysslar med är forskning och bekämpningsmedelsrester i olika födoämnen, t.ex. kvicksilver i fisk; Vi vet vilka panikreaktioner som har uppstått på grund av att det har saknats information som har gått hem på det sätt som den borde ha gjort. På det lika aktuella området omgivningshygien: arbetar institutet med sådant som luftföroreningar och bullerfrågor. Jag skall avsluta uppräkningen av vad statens institut för folkhälsan har på sitt arbetsprogram, men jag vidhåller att det behövs en genomtänkt plan för hur informationen om de kunskaper man skaffar sig och de forskningsrön man gör systematiskt skall kunna föras ut till olika grupper. Jag kan inte förstå varför vederbörande i statsutskottet helt har undvikit att beröra frågan om den långsiktiga informationen. Å motionärernas vägnar vill jag gärna tacka för att man nu har givit institutet ökade resurser för nästa budgetår, men frågan är om inte denna mera långsiktiga planering ändå är det viktigaste. Naturligtvis kan också en prövning av huruvida denna . informationsverksamhet skall ligga hos statens institut för folkhälsan eller någon annanstans tas upp i en långsiktig planering med hänsyn till att det uppenbarligen bedrivs forskning omkring de frågor, som folkhälsoinstitutet sysslar med i sina olika avdelningar, även på andra håll, inte minst vid universiteten. En samordning av denna verksamhét i informationssyfte är mycket angelägen. mere Jag hoppas att institutet självt, med hänsyn till vad vi nu haft möjlighet att tala om här i riksdagen, ändå har så mycket resurser att det kan göra upp en plan, som visar dess egen vilja och dess egna önskemål för ett kommande budgetår.

Herr talman! Efter fru Lewén-Eliassons uppräkning av de väsentliga behov som statens institut för folkhälsan har att tillgodose framstår det som mera angeläget än någonsin att institutet får en långsiktig plan över hur dess verksamhet skall bedrivas i framtiden. Utskottet har hörsammat vårt motionskrav på en ökning av anslaget med 15 000 kronor. Det är en: blygsam framgång men ändå ett steg framåt, vilket naturligtvis är angeläget att poängtera. Det finns emellertid anledning att säga några ord beträffande den andra delen av vår hemställan, nämligen att institutet skulle få i uppdrag att framlägga en plan för sin kommande verksamhet. Det har kommit att framstå som både rimligt och viktigt att åt aktiviteten på området ges ökade möjligheter. Dess bättre är, som tidigare framhållits, flera parter engagerade i detta viktiga arbete. Jag tror man kan säga att många organisationer känner medansvar för utvecklingen av de viktiga informationsfrågorna. Det gäller naturligtvis inte bara att öka tidskriftsutgivningen, utan man måste även med de andra moderna metoder som i dag finns sprida information om vunna erfarenheter. Forskningen har gjort snabba framsteg på flera viktiga områden, och det finns all anledning understryka vikten av att allt fler människor får kännedom om dessa. Antalet uteätare ökar för varje år. De har inte möjlighet att själva bestämma sin kostsammansättning. Tre miljoner portioner serveras nu dagligen, och denna siffra kommer förmodligen att stiga. Näringshygienen är därför viktig och forskningen har härvidlag stor betydelse. Man är utan tvekan på god väg; i landstingen och kommunerna samt vid de militära förläggningarna är aktiviteten i de livsmedelshygieniska frågorna betydligt större än för några år sedan. Man följer upp folkhälsans olika intentioner. Ansvaret för dessa frågor sprids emellertid ut på alltför många, och det skulle inte skada om man fick en ökad samordning och en ökad centralisering. Konferenser har hållits om kostens sammansättning och det är att hälsa med tillfredsställelse att allt fler organisationer intresserar sig för dessa frågor. Fortfarande bedrivs dock arbetet härmed sporadiskt, och man har anledning efterlysa ett mera långsiktigt arbete. Risken för att de nya erfarenheter, som forskarna undan för undan gör, stannar inom den egna institutionen är uppenbar. Det är viktigt att se till att den satsning som görs inom olika institutioner blir till nytta för allmänheten. Jag har, herr talman, inget yrkande men jag har velat understryka vikten av en långsiktig planering.

Herr talman! Jag skall be att också under några minuter få uppehålla mig vid kostfrågan, och liksom fru Lewén Eliasson tillåter jag mig att vara litet kritisk mot utskottet. Under denna punkt behandlas en trepartimotion, där motionärerna begär att statens institut för folkhälsan ges i uppdrag att genomföra en omfattande upplysningskampanj i kostfrågor. För det ändamålet har vi hemställt om ett anslag. på inte mindre än 500 000 kronor. Vi vet ju hur viktig en rätt samman satt kost är för människans hälsa, för hennes utveckling och hennes prestationsförmåga. Jag tycker det är minst sagt förvånande att samhällets insatser på detta område åtminstone hittills har varit så blygsamma. Statens institut för folkhälsan har haft ett anslag på 25 000 kronor för informationsverksamhet, och även om departementschefen nu vill räkna upp anslaget till 35 000 och utskottet föreslår en höjning till 50 000 kronor, är det ändå en löjligt liten summa. Hur skall man kunna tänka sig att för det beloppet få ut behövlig information till allmänheten? Där skiljer sig fru Lewén-Eliassons uppfattning och min uppfattning åt. Jag tycker nämligen att det är naturligt och lämpligt att folkhälsoinstitutet anförtros uppgifter om en folkupplysning på bred front. Förebyggande åtgärder i olika avseenden är oerhört betydelsefulla, och inte minst gäller det sjukvården som, totalt sett, väl är ett av de områden som svarar för de tyngsta utgifterna i vårt samhälle. För att få människor att förstå, hur viktig en rätt sammansatt kost är då det gäller att förebygga sjukdomar, behöver man information som går ut till människorna och som får effekt. En riktig och ansvarsfull kostupplysning kan inte ske med nuvarande resurser — det tror jag var och en inser. Det finns många brister i olika avseenden på detta område. Obestridligen gör hushållslärarna och hemkonsulenterna en stor insats, kanske t.o.m. den viktigaste hittills på detta område, men det finns en gräns för vad som är möjligt att åstadkomma med de begränsade resurser som står till buds. Forskningsresultaten låter vänta på sig på grund av bristande satsning från samhällets sida. Skall vi då låta en intensifierad upplysningsverksamhet i kostfrågor anstå tills frågan om ökade forskningsresurser har klarlagts och praktiska åtgärder har visat sig kunna ge resultat? Mitt svar på den frågan blir ett otvetydigt nej. Det finns ändå, herr talman, en fond av kunskaper som experterna sitter inne med och som kunde förmedlas till allmänheten. om bara ekonomiska förutsättningar vore för handen. Vår motion syftar till att genom ett rejält ekonomiskt stöd ge folkhälsoinstitutet möjlighet att genomföra en brett upplagd kampanj för att informera allmänheten om sambandet mellan kost och hälsa. Vi vill att en sådan informationskampanj skall genomföras i nära samarbete med radio, TV och andra massmedia. Samarbete bör enligt vår mening också ske med folkrörelser av skilda slag. Vad har nu skett vid utskottsbehandlingen? Jo, sedan statsutskottet först har konstaterat, att utan tvivel behov av saklig och lättfattlig information i kostfrågor föreligger, avfärdar utskottet under punkt 16 i utlåtandet framställningen med att uttala, att motionerna lämpligen torde »prövas i samband med dispositionen av det särskilda anslaget till hälsovårdsupplysning». Så bläddrar man fram till punkt 23 om hälso vårdsupplysning, för att finna att mo tionerna I: 559 och II: 601 inte ens omnämns. Det tycker jag är ett alltför enkelt sätt att avfärda en motion. Även om man menar — som jag förstår — att en del av 'det väsentligt ökade anslaget till den totala hälsoupplysningen skall kunna gå till informationsverksamhet på det speciella område som vi har motionerat om, tycker jag ändå att utskottet kunde ha sträckt sig till att åtminstone ta med motionerna under den punkten. Vi har som sagt tyckt att statens institut för folkhälsan naturligen är det organ från vilket information i kostfrågor skall spridas ut till allmänheten. Jag beklagar behandlingen av ärendet, och eftersom jag inte känner mig förvissad om hur stor del av det rundligt tilltagna anslaget till hälsovårdsupplys ning som kommer att gå till kostupplysningen, tillåter jag mig, herr talman, att yrka bifall till motionerna. '
Herr talman! De som varit tåliga nog att lyssna på debatten om femte huvudtiteln har upptäckt att det är en fysisk omöjlighet att tillfredsställa alla som ställer anspråk på statsutskottet . och framför allt dess tredje avdelning. Vi försöker att så långt vi bedömer det möjligt tillmötesgå de önskemål som framställs. De frågor vi sysslar med i statsutskottets tredje avdelning är ju av den karaktären, att alla vill vidga ramarna för aktiviteten. På denna punkt har vi tillstyrkt vad: vi tyckte var det väsentliga i den molion fru Lewén-Eliasson varit med om att väcka. Vi har alltså till 100 procent tillstyrkt den: höjning av anslaget med' 15 000 kronor som man hemställer om i motionen, och det föreställer jag mig att riksdagen inte har någonting emot. Jag skall inte fördjupa mig i denna fråga; jag är rädd för att debatten kan bli mycket egendomlig, om vi skall diskutera kravet på en plan. Vi har inte fäst samma avseende vid det :som fru Lewén-Eliasson gjort. Ingenting hindrar ju att. folkhälsoinstitutet upprättar en sådan plan; vi har inte sagt att man inte skall göra det, men att ställa ett sådant krav på folkhälsoinstitutet är någonting annat. Vi tyckte att vårt ställningstagande i sakfrågan var signal nog på den punkten. Till fröken Wetterström vill jag säga. att vi har bedömt det så, att det är fel att begära att statens institut för folkhälsan, som sysslar med utredningsoch forskningsverksamhet, skall åta sig propagandauppgifter — det yrkande som fröken Wetterström ställde kan nämligen karakteriseras så. Det hör hemma under punkten Hälsovårdsupplysning, och där ställs också medel till förfogande för just sådan verksamhet, som frö ken Wetterström också mycket riktigt påpekade. Så enkelt är det. Vi har ingen negativ attityd till vare sig den ena eller andra frågan. Den ena motionen har vi alltså nästan helt tillstyrkt; beträffande den andra har vi sagt att det under en annan punkt i statsutskottets utlåtande finns utrymme för det man begär. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vår hemställan. att riksdagen måtte besluta att en permanent statsbidragsberättigad rådgivningsverksamhet snarast inrättades och att verksamheten vidgades till att omfalta alla som hade behov av social rådgivning samt att familjerådgivningsbyråernas namn därefter ändrades så att det bättre beskreve verksamhetens innehåll.

Herr talman! Det är inte första gången frågan om familjerådgivningens organisation och innehåll föranlett delade meningar inom: statsutskottet och debatt i kamrarna. Tvärtom kan man säga att detta är en regelbundet återkommande fråga. I början av 1960-talet infördes statsbidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning. Nu är drygt tjugotalet byråer i arbete. Jag tror man kan konstatera att det inte finns några delade meningar om det värdefulla i deras verksamhet. Vad det nu gäller är att ge verksamheten en fastare form. Man kan kanske tala om olika attityder inom utskottet när det gäller betydelsen av att ge verksamheten denna fastare form. Vi reservanter menar att det nu efter snart ett decennium av försöksverksamhet — en försöksverksamhet med goda erfarenheter — är på tiden att lämna försöksstadiet och få en mer permanent organisation. Medicinalstyrelsen fick ju 1965 i uppdrag att sammanställa och analysera de erfarenheter som då vunnits. Av medicinalstyrelsens redovisning framgick att verksamheten då hade pågått för kort tid och haft för liten omfattning för att man skulle kunna bilda sig en definitiv uppfattning om utvecklingsmöjligheterna. Nu har det emellertid förflutit fyra år sedan dess, många nya byråer har tillkommit och vi har fått större erfarenhet. Socialstyrelsen fick i höstas i uppdrag att göra en förnyad sammanställning och analys av erfarenheterna. Denna nya sammanställning bör kunna ge ett värdefullt material och göra det möjligt för regeringen att presentera nästa års riksdag ett förslag om hur verksamheten bör vara organiserad. Statsutskottet menade förra året att försöksverksamheten borde = fortsätta under ytterligare »någon tid». Man kan ju alltid resonera om hur lång tid »någon» tid är. Enligt vår åsikt har vi nu haft tillräckligt med tid på oss. Det är nu dags att lämna försöksstadiet och gå över till en mera permanent organisation då det gäller familjerådgivningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 7 vid punkten 19.

Herr talman! I motionsparet I:557 och II: 634 framläggs förslag om att den nuvarande försöksverksamheten på familjerådgivningens område skall upphöra och ersättas av en permanent organisation. Vidare föreslås en utvidgning av verksamheten på området och i samband därmed ett nytt namn som bättre än det nuvarande skulle täcka den rådgivning som här avses. Vi motionärer har den uppfattningen att försöksverksamheten, som startades 1962, nu pågått så länge att tillräcklig erfarenhet bör ha vunnits för att vi snarast skall kunna genomföra en permanent organisation. När familjerådgivningsbyråerna började sitt arbete var syftet främst att hjälpa människor som råkat ut för svårigheter i sina äktenskap. Behovet av sådan rådgivning kvarstår, vilket framgår av antalet sökande vid de byråer som är i drift. Tendenser pekar också på ett ökat behov, bl.a. till följd av att äktenskap numera ingås i allt lägre åldrar. Men erfarenheterna vid dessa byråer har också givit vid handen att det finns många personliga problem som människor vill tala om med t.ex. en läkare eller en kurator. Det kan vara fråga om samarbetsproblem på arbetsplatsen, otrivsel med arbetet, kontaktsvårigheter, ensamhetskänsla och svårigheter att finna sig till rätta i samhället -— faktorer som i högsta grad inverkar på familjeförhållandena. Redan nu finns möjligheter till sådan rådgivning,.men inte desto mindre är det på nuvarande familjerådgivningsbyråer en mycket liten del av ärendena som berör frågor vid sidan av själva samlevnaden mellan makarna. Enligt direktiven för den utredning som arbetar med en allmän översyn av den sociala vårdlagstiftningen kommer familjerådgivningen att ägnas uppmärksamhet i utredningen. Vidare har socialstyrelsen, som herr Mundebo nyss nämnde, fått i uppdrag att sammanställa och analysera erfarenheterna från den försöksvis anordnade familjerådgivningen. Detta är gott och väl, men det är också, herr talman, av stor vikt att åtgärder vidtas mycket snart för att förbättra familjerådgivningen. Socialstyrelsens sammanställning och analys bör kunna föreligga så tidigt, att Kungl. Maj:t kan hinna pröva frågan och förelägga nästa års riksdag förslag i ärendet. Socialstyrelsens material bör tillsammans med synpunkterna från utredningen kunna utgöra underlag för åtgärder enligt de i motionen framförda förslagen. Man torde i detta sammanhang inte behöva vänta på att den nyss nämnda utredningen skall slutföra sitt arbete helt och hållet. Den har ett stort komplex av frågor att behandla, och jag befarar att dess arbete kommer att ta avsevärd tid i anspråk. Det är ytterst angeläget att vi får en fastare organisation av den rådgivning som avses i det här motionsparet, särskilt med tanke på att många platser i vårt land ännu står utan en sådan rådgivning. Herr talman! Med vad jag sagt ber jag att få yrka bifall till reservation nr 7 vid punkten 19 i statsutskottets utlåtande nr 5.

Herr talman! De här synpunkterna föranleder inte någon annan reflexion från min sida än att jag vill meddela kammaren att den aktuella frågan så sent som den 25 oktober 1968 gjordes till föremål för utredning för att få fram de erfarenheter som kan ha vunnits av den hittillsvarande försöksverksamheten. Herr Mundebo frågade hur lång tid som avses med uttrycket »någon tid». Det är ett uttryck man tar till när man inte kan ange någon exakt tid. Så enkelt är det. Men nu kommer »någon» att innebära en rätt begränsad tid för just denna fråga. Bearbetningen av den började ju i oktober i fjol, och jag har mellan utskottsbehandlingen och debatten i dag fått veta, att socialstyrelsen räknar med att vara klar med sitt arbete under nästa månad. Det betyder alltså att »någon tid» är en mycket snäv tidsram. Jag säger inte detta för att påverka herr Mundebo till att ändra sin reservation; det har jag inga förhoppningar om. Men jag vill bara meddela hur snabbt det material kommer fram som blir underlag för en bedömning av hur den här verksamheten framdeles skall utformas och om den skall bli obligatorisk.

Herr talman! Jag ber att få säga några ord också om motionsparet I: 313 och II: 347. Jag vill då allvarligt instämma i herr Mundebos och fru Nilssons beklagande av att utskottet inte heller i år funnit det värt att låta den hittillsvarande försöksverksamheten inom familjerådgivningen bli en permaneat del av den med statsbidrag stödda öppna psykiska hälsovården. Men herr Bergmans upplysningar på den här punkten lyckades ändå göra mig en smula optimistisk inför framtiden. Läget i dag är i praktiken att familjerådgivningsbyråerna egentligen fungerar i huvudsak som abortrådgivningsbyråer. Det är alldeles riktigt att de också behövs. Men vi har också ett skriande behov av ett helt annat slag av familjerådgivning. Helt nyligen hade vi i Göteborg ett stort möte — flera hundra var närva rande — där man diskuterade ungdomsbrottsligheten i staden. Den ena efter den andra av föräldrarna — jag räknade faktiskt till ett tjugotal — steg upp och frågade om det någonstans fanns möjlighet för dem att få diskutera sina familjeproblem och få råd. De var väl medvetna om att de i dag inte klarade sina samlevnadsproblem, och att det var just de problemen, som i sin tur var orsak till att deras barn och ungdomar kommit på kant med samhället. Dessa människor skulle kanske med en relativt enkel rådgivning och terapi kunna komma ur sina egna svårigheter och därmed kanske kunna reda upp problemen även för de andra familjemedlemmarna. Hos den till abortrådgivningsbyrån knutna familjerådgivningen är väntetiden så lång, att de antingen tröttnar på att stå i denna kö eller också kanske skadan redan är alltför stor inom familjen. Att leva samman i en familj är betydligt svårare nu än förr. Den :'ständiga debatten och det oupphörliga ifrågasättandet av familjens rätt att existera innebär en påfrestning ovanpå alla andra i familjen. Det skapar en osä 'kerhet som inte bara är beklaglig utan kan bli en börda som är svår att bära. Vi utsätts ju i dag mer än någonsin för hormpredikningar från wmotstridiga håll i fråga om familjelivet. Därför behövs nu mer än någonsin möjlighet till hjälp att finna sig själv och sin "egen väg. Denna hjälp skulle alltså familjerådgivningen kunna ge. Den kräver naturligtvis sin egen arbetsform och sin egen specialutbildade personal i samarbete med t.ex. psykiatrer och andra läkare eller jurister. Men den bör bli ett väsentligt komplement till en rad sociala vårdformer, 'om den placeras in som ett normalt led i den socialvårdande verksamheten som också kan bli tillgänglig för alla. Med dessa få ord vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen vid punkt 19.

"Herr talman! Tyvärr är det ingen från vårt håll som har undertecknat denna reservation, och jag vill därför betyga att jag helt instämmer med reservanterna och kommer att yrka bifall till reservationen vid punkt 19. Jag tror inte alls att man behöver invänta socialstyrelsens analys av försöksverksamheten för att finna att det föreligger behov av en permanent familjerådgivning. Man behöver inte ens vänta till april, utan man kan bara gå in i läsrummet och slå upp Statistisk årsbok för att finna motiv för familjerådgivningen. Vi befinner oss verkligen i ett beklämmande' läge. Det senaste statistikåret hade vi 12 201 hemskillnader. Om man räknar in i dessa äktenskap de 18323 barn som föds utom äktenskapet berörs drygt 50 000 människor undan för undan varje år av dessa samlevnadssvårigheter. Sådan är situationen och nu har man ingenstans att vända sig. | Medlingsinstitutet träder in så sent att det inte kan fungera med någon större framgång, som vi vet. Det är därför hög tid att vi nu sedan snart tio års försöksverksamhet förflutit får en ordentlig ' familjerådgivning. Jag vill understryka vad fru Frenkel sade, nämligen att det inte bara gäller människor som står inför abort eller hemskillnad. Det finns så många andra tillfällen i livet då .människor kan behöva vända sig till" klokt och kunnigt folk för att få råd. På detta fält skulle det verkligen löna sig med en sådan förebyggan bär. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen vid punkten 19.

Herr talman! I statsverkspropositio nen redovisas att S:t Lukassiiftelsen nu har ett anslag på 30 000 kronor och att stiftelsen — med hänsyn till den fortsatta utvecklingen av verksamheten och till de stigande kostnaderna föreslår att anslaget ökas till 60 000 kronor. Departementschefen konstaterar emellertid lakoniskt att statsbidrag bör utgå oförändrat med 30 000 kronor. Statsutskottets majoritet delar den uppfattningen och konstaterar lika lakoniskt att utskottet inte funnit skäl tala för bifall till motioner om högre anslag. Reservanter från de tre oppositionspartierna förordar emellertid att anslaget höjs till 60 000 kronor. Stiftelsen började få bidrag 1963, och beloppet .var då 30 000 kronor. Det innebär att bidragets reella värde under de gångna sex åren successivt har minskat. Redan ambitionen att behålla bidragets reella värde skulle medföra en höjning till i det närmaste den nivå som vi reservanter. föreslår. Under de gångna åren har verksamheten emellertid väsentligt utvidgats, och om statsbidraget skulle motsvara samma andel av stiftelsens kostnader som 1963 skulle bidraget höjas till 75 000 kronor. Jag kan gärna medge att jag då och då tvekat inför de statsbidrag som en del stiftelser och liknande inrättningar får. S:t Lukasstiftelsen gör emellertid enligt min mening värdefulla insatser på människovårdens område. Den har stor betydelse som utbildningsinstitut, i synnerhet så länge som utbildningen på det psykoterapeutiska området är så otillfredsställande ordnad, som för närvarande. Mot denna bakgrund finner jag det väl motiverat att höja bidraget. Dessutom är det — såsom framhållits i en motion i frågan — på det sättet att stiftelsen har resurser i form av kunniga medarbetare, tidsenliga lokaler, växande erfarenhet och goda kontakter. Vad man saknar är tillräckliga ekonomiska resurser. Det vore en god användning av statliga medel att ge ett bättre hand tag till denna verksamhet. Det gäller ett begränsat belopp — ytterligare 30 000 kronor. En sådan satsning skulle säkerligen ge god utdelning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 8.